Herr talman! I den socialdemokratiska partimotionen 1978/79:791, yrkandena 10-12, har vi framfört krav på en plan över anspråk på och utnyttjande av begränsade naturresurser. Vi har också yrkat på ett förstärkt skydd för våtmarkerna. Vi vill att åtgärder skall vidtas i syfte att främja ett ökat användande av institutet naturvårdsområde i enlighet med de tankegångar som låg till grund för riksdagens beslut att införa en sådan skyddsform. Utskottet redovisar den långa rad av åtgärder som vidtogs av den socialdemokratiska regeringen för att åstadkomma ett bättre skydd för begränsade naturresurser och hänvisar samtidigt till att regeringen i början av naturresursoch miljöpolitiken. Utskottet säger att mot bakgrund av den — Nr 48 principiella syn på inriktningen av naturresursoch miljöpolitiken som kommit till uttryck i direktiven förefaller — jag vill gärna understryka ordet förefaller — det enligt utskottets mening naturligt att tankegångar av det slag som framförts i motionen 1977/78:791 skulle bli föremål för utredningens prövning. Utskottet har därför funnit det lämpligt att riksdagen hos regeringen begär att yrkandet nr 10 i den socialdemokratiska partimotionen 791 skall överlämnas till naturresursoch miljökommittén. Jag måste medge att det är med stor tvekan som vi socialdemokrater har ställt oss bakom det här förslaget från utskottets sida, inte därför att utskottet skulle ha gett motionen en dålig behandling — tvärtom uppfattar vi utskottets ställningstagande som ett instämmande i syftet med vår motion — men därför att den utredning till vilken utskottet föreslår att motionen skall överlämnas har fått så fullkomligt omöjliga direktiv. Det skulle vara frestande att idka högläsning av dessa direktiv inför kammaren, men det skulle ta för mycket av kammarens tid i anspråk. Jag skall försöka mig på en något förkortad version. Inledande uppgift för kommittén skall sålunda enligt direktiven vara att studera vilka förändringar i fråga om utnyttjandet av naturresurserna som en ekologisk grundsyn kräver. Begreppet livskvalitet och vad som kan bedömas vara en rimlig nivå för denna bör utvecklas och konkretiseras. De mänskliga och ekologiska krav som blir resultatet av dessa analyser bör ligga till grund för inriktningen av den framtida samhällsutvecklingen. Kommittén bör också bedöma i vad mån ett tillgodoseende av resursoch miljöpolitiska mål kan komma i konflikt med andra angelägna mål för samhället och enskilda människor. Likaså bör kommittén i den utsträckning det är möjligt analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna i vid mening av de härledda framtidsbilderna. Tidshorisonten bör bestämmas mot bakgrund av bedömning av under hur lång tidsperiod dagens politiska beslut i väsentlig utsträckning påverkar samhällsutvecklingen. Vidare bör beaktas att sambandet med olika pågående former av samhällsplanering ställer krav på samordning av valda tidsperspektiv. Kommittén bör utforma riktlinjer för en långsiktig hushållning med naturresurserna inom de ramar som en ekologisk grundsyn kan komma att ange. Därvid uppkommer samordningsoch avgränsningsproblem gentemot en rad verksamheter som bedrivs från delvis andra utgångspunkter. Kommittén bör i samarbete med berörda kommittéer, myndigheter eller andra organ på lämpligt sätt belysa förekommande samordningsoch avgränsningsfrågor. Kommittén bör vidare överväga på vad sätt samordning kan ske med existerande planeringsformer, t.ex. den ekonomiska långtidsplaneringen, den regionalpolitiska planeringen, den regionala trafikplaneringen och den fysiska riksplaneringen. Direktivskrivaren ser det som viktigt att utarbetandet av riktlinjer för den framtida naturresursoch miljöpolitiken kompletteras med förslag om hur riktlinjerna skall kunna omsättas i praktiska åtgärder. Kommittén bör 173 Nr 48 analysera olika medel att påverka utvecklingen såsom lagstiftning, skilda slag av forskningsoch utvecklingsarbete, planeringsåtgärder, ekonomiska styrmedel, beslutsformer, organisation, information och utbildning. Det bedöms som angeläget att kommittén så snabbt som möjligt kan Naturvårdsfrågor redovisa vissa förslag och särskilda studier i form av delbetänkande. m.m. Direktivskrivaren ser det som önskvärt att arbetet kan utföras på ett sådant | sätt att samhällsdebatten kring hithörande frågor stimuleras. Kommitténs arbete bör i övrigt bedrivas så att slutredovisningen kan göras före utgången av år 1981. Jag måste tillstå att det här är ett av de värsta exempel jag sett på försök att rymma in alla tänkbara synpunkter på ett av de vidaste problem som man kan angripa i en och samma påse. Skall den här utredningen över huvud taget kunna uträtta någonting, så förutsätter jag att ledamöterna i utredningen kommer att begära sådana direktiv som gör det möjligt för dem att strukturera och prioritera detta i och för sig så angelägna utredningsarbete. Jag utgår då ifrån att de önskemål som vi fört fram i motionen 791 kommer att beaktas av utredningens ledamöter. När det gäller vårt andra yrkande att omedelbara åtgärder vidtas för att ge våtmarkerna ett förstärkt skydd är det glädjande att utskottet med skärpa understryker angelägenheten av detta. Utskottet utgår sålunda ifrån att riskerna för skador på miljön genom ett ökat utnyttjande av våtmarker för olika ändamål liksom de positiva effekterna på klimat och skogsbruk av våtmarkernas bevarande redan nu blir särskilt beaktade av regeringen. Vi behöver sålunda omedelbart förstärkta möjligheter att skydda våtmarkerna, vilket jag också uppfattat vara utskottets mening. Utskottet föreslår riksdagen att ge regeringen denna sin mening till känna, vilket vi socialdemokrater självfallet hälsar med tillfredsställelse. Behovet av att säkerställa mark för sådana angelägna ändamål som t.ex. rekreation, vetenskap och kultur är stort. Enligt den mening som vi gett uttryck åt i vårt tredje yrkande i motionen bör detta vara möjligt i många fall utan att pågående markanvändning, t.ex. inom ramen för ett normalt jordeller skogsbruk, hindras. Vi menar att i sådana fall bör institutet naturvårdsområde användas. Mot den bakgrunden beklagar vi att detta institut inte kommer till användning i större utsträckning än som skett. Vi misstänker att det kan bero på att tillämpningsföreskrifterna kan behöva ses över och förtydligas. Mot den bakgrunden understryker vi det angelägna i att åtgärder vidtas i syfte att främja ett ökat användande av institutet naturvårdsområde i enlighet med de tankegångar som låg till grund för riksdagens beslut om införande av en sådan skyddsform. Vi anser också att man i det sammanhanget borde kunna finna möjligheter att tillgodose de önskemål som kommit till uttryck i motionen 1977/78:1612, där det påpekas att slybekämpning och andra landskapsvårdande åtgärder understundom icke kan genomföras på grund av att berörda markägare inte ger tillstånd därtill. Vi reservanter föreställer oss att det bör vara möjligt att — med hjälp av tillämpningsföreskrifter — utöka 174 användningen av skyddsformen naturvårdsområde och där innefatta den typ .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

Herr talman! Den s.k. allemansrätten beskrivs som en urgammal sedvanerätt i vårt land. Denna sedvanerätt — allemansrätten — har endast i begränsad omfattning kommit till uttryck i lag. Detta är en bakgrund som vi har anledning att komma ihåg när vi diskuterar allemansrätten. Tillsammans med några andra moderata ledamöter har jag tagit upp problem kring allemansrätten och naturen i en motion som behandlas i detta betänkande. Vi önskar speciellt framhålla behovet av ökad information om allemansrättens innebörd. Utskottet har tydligen också klart för sig att det behovet finns, och det förekommer väldigt mycket av instämmanden från jordbruksutskottets sida i dess betänkande 1978/79:8. Vi motionärer kan glädja oss åt att motionen anses besvarad — den har sålunda inte avstyrkts. Det skulle dock ändå, herr talman, behövas mer information för att inte allemansrätten definitivt skall komma i fara.

Denna information måste vara korrekt. Det har visat sig, vilket vi erinrar om i den här motionen, att utländska besökare har fått en fullkomligt felaktig uppfattning om den svenska allemansrättens innebörd. Många av dessa turister tror sig ha fått vidsträckta befogenheter i skog och mark i Sverige och tror att även enskild mark, utan avgränsning och utan urskillning, kan omfattas av allemansrätten. I mitt hemlän har vi fått många larmrapporter om detta. Det har också kommit larmrapporter från andra håll i landet. I exempelvis Bohuslän och annorstädes på västkusten har man många gånger resignerat inför den framfart som kan iakttas i naturen och på enskild egendom. Men i de län där man nu också kan se svåra skövlingar som ett resultat av den felaktiga informationen till utlandet reagerar man nu med skärpa.

Därtill kommer att träd huggits ned och att öppna eldar lämnat sår i naturen. Avfall i högar har lämnats kvar på stränderna. Det har också rapporterats att utländska turister plockat bär inne på tomtmarker och t.o.m. etablerat sig som potatisupptagare i trädgårdsland. De har då pekat på den information de har fått, exempelvis i Västtyskland och på tyska. Den informationen skulle nog svenska folket i gemen reagera mycket starkt emot; den stämmer liksom inte med vår egen uppfattning, och Nr 48 alls inte med vad jordbruksutskottet i betänkandet ger uttryck för. Utskottet säger att allemansrätten i korthet innebär ”frihet för envar att färdas till fots över och att under en kortare tid vistas på annans mark — om det inte är fråga om tomt, plantering eller besådd åkermark där beträdandet kan åstadkomma skada — och att där plocka blommor, bär och svamp. Allemansrätten får dock inte ta sig sådana uttryck att markägaren och andra fastighetens invånare tillfogas någon nämnvärd olägenhet eller skada; hemfriden i vidsträckt mening och markägarens ekonomiska intressen får inte kränkas”, heter det i utskottsbetänkandet. Moderata samlingspartiet har i en partimotion 1975/76 yrkat på preciseringar av allemansrättens innebörd. I utskottsbetänkandet finns ett ganska långt citat av vad utskottet då anförde i denna fråga. Det är, tycker jag, angelägen läsning. Vi kommer att ställas inför de här problemen i ännu högre grad i framtiden, om vi inte nu ser till att åtminstone informationen till utlandet när vi säljer Turistsverige blir betydligt bättre. Herr talman! Vi motionärer har alltså yrkat på ett tillkännagivande till regeringen om ökad information. Vi har också föreslagit att de turistbroschyrer som från Sverige går ut till andra länder skall granskas av något lämpligt organ. Vi har tänkt oss konsumentombudsmannen. Det är inte fråga om någon byråkrati — det är fråga om en mycket enkel åtgärd. Jag skall nu inte ta upp tiden med att ge fler exempel genom att idka högläsning ur broschyrerna. Men det är alldeles uppenbart att en ansvarig instans som hade till uppgift att titta på några av de här säljande broschyrerna omedelbart skulle göra betydande strykningar. Man får helt enkelt inte inbjuda till så vidsträckta befogenheter som här görs. Vi måste vara rädda om vårt land och dess natur. Skall Sverige kunna utvecklas som turistland gäller det också att bevara naturen i det skick vi vill se den i.

Herr talman! Den socialdemokratiska reservationen avser två saker: dels naturvårdsområden, dels slybekämpning. När vi för nästan på dagen 14 år sedan debatterade den nya naturvårdslagens införande talade jag till förmån för institutet naturvårdsområden. Det var en utvidgning av 1952 års naturskyddslags naturparker. Naturvårdsområdena skulle, menade jag, vara det bästa sättet att bevara bilden av det kulturlandskap som annars av utvecklingen är dömt till undergång.

Men helt utan rätt till ersättning blev faktiskt inte markägarna. Om pågående markanvändning avsevärt komme att försvåras, skulle reservatbildning med därmed inträdande ersättningsrätt tillgripas. Och här skulle jag 176 liksom Svante Lundkvist tro att orsaken ligger i det ringa antalet naturvårds som menas med avsevärt försvårad markanvändning, med andra ord var Onsdagen den gränsen går för rätt till intrångsersättning, har medfört en avsevärt försvårad 6 december 1978 tillämpning av lagen. Den här saken har redan nu diskuterats ganska ingående på olika håll, och eftersom vi i utskottsmajoriteten inte ser någon anledning till att inte de diskussionerna ganska snart skulle leda till en precisering av det något dunkla begreppet markanvändning, tycker vi att det är onödigt att riksdagen vidtar några särskilda åtgärder i det här fallet. Därför yrkar jag här bifall till utskottets förslag i detta avseende. Ungefär samma motivering anför utskottets majoritet när det gäller slybekämpning. Det skall inte ett ögonblick förnekas att det finns skrämmande exempel på hur slyväxtlighet kan förfula en landskapsbild.

Därtill kommer att sly faktiskt inte enbart är av ondo. Det bildar ett erosionsskydd vid våra vattendrag, det håller bladvassen borta osv. Därför ber jag även i detta avseende att få yrka bifall till utskottets förslag. För att en tystnad från min sida i vad rör allemansrätten inte månde tolkas så, att jag inte längre skulle ha de åsikter därom som jag tidigare har framfört i denna församling, vill jag slutligen komma med några personliga kommentarer till Göthe Knutsons motion. Till en början vill jag beklaga att de allra flesta försök till en diskussion om allemansrättens problem brukar stranda på att motparten däri vädrar ett hot mot dess existens. Men det är nog sällan om ens någonsin som det är där problemet ligger. För egen del vill jag framhålla att jag är botanist, och finge jag inte gå vart jag ville, måste jag helt enkelt lägga ned min verksamhet. Det borde vara en tillräcklig motivering för att jag skall bli trodd om att inte vilja vara med om allemansrättens avskaffande. Samtidigt måste jag kanske erinra om att allemansrätten är en sedvanerätt, som har vuxit fram i ett glesbefolkat Sverige, där de som bodde på landet —-det var väl större delen av befolkningen — från sin tidigaste barndom hade lärt sig att umgås med naturen. I dag är det som bekant helt annorlunda. För varje generation blir avståndet mellan tätortsbefolkningen och den stubbotan rot varifrån de räknar sina anor allt större. Den nästan instinktiva försiktigheten i umgänget med naturen är borta. Från alla håll talas det bara om alle mans rätt, knappast ett ord om alle mans skyldigheter. Då är det inte underligt om fritidsfolket tolkar rätten som en rätt att bära sig åt hur som helst, var som helst och när som helst. Vem betalar de tusentals kronor det kostar att samla in kreatur, som har skingrats för alla 177 Nr 48 vindar genom söndagspromenerandes lössläppta hundar och ostängda Onsdagen den grindar? Ja, inte är det de mer eller mindre välkomna gästerna. Vem betalar 6 december 1978 markägarnas extrakostnader för brandbevakning, när markerna är knastertorra men friluftsfolket eldar ungefär hur som helst? Ja, inte är det friluftarna. Jag skall inte ta upp tiden med att berätta flera närmast groteska exempel på hur okunnigheten frodas i våra marker. Hittills har praktiskt taget ingen information om allemansrättens dubbelsidiga innebörd — rättigheter och skyldigheter — lämnats, och i takt med en ökande bilturism från utlandet framträder den informationsbristen såsom särskilt allvarlig. När nu ett enhälligt utskott framhåller värdet av att berörda myndigheter och organ uppmärksammar behovet av upplysning på detta område, får vi hoppas att utskottet lyckas väcka vederbörande så att äntligen något sker.
Herr talman! Jag har uppfattat det så att Hans Wachtmeister liksom socialdemokraterna i utskottet tyckte att naturvårdsområde i och för sig är ett lämpligt institut, som man bör kunna använda i sådana här sammanhang. Vid dess tillkomst förutsatte man att det skulle vara möjligt att ta vissa naturvårdshänsyn på områden där man ändå trots allt skulle kunna bedriva ett normalt jordbruk eller skogsbruk. Inte heller skulle det behöva leda till några ersättningsanspråk från vederbörande jordbrukare. I de fall det var fråga om sådana ingrepp att ersättningsanspråk skulle kunna resas, skulle man använda sig av naturreservatet såsom institut.

Men den motivering som utskottsmajoriteten har anfört låter så här: ”Det förhållandet att institutet hittills kommit till användning endast i mindre omfattning utgör enligt utskottets mening inte anledning till något riksdagsinitiativ i frågan. Den tid som den nya skyddsformen varit i kraft synes f.ö. vara för kort för att kunna ge annat än högst begränsade erfarenheter av densamma. Utskottet avstyrker i enlighet med det anförda motionen 1977/78:791 i förevarande del.” Vi kan inte spåra några ambitioner hos utskottsmajoriteten att få till stånd den översyn som vi begär. När det gäller slybekämpning är det sant att det finns många typer av lagstiftningar, genom vilka vi kan komma till rätta med detta problem. I det fall som motionären har åberopat är det fråga om en typ av landskapsvårdande åtgärder som inte passar i några av de andra sammanhangen. När det gäller att bekämpa sly, kanske efter en strandkant där ett antal markägare är överens om att öppna landskapet bl.a. genom att ta bort sly men någon enstaka vill förhindra den möjligheten, borde det med en enkel förändring av 178 tillämpningsföreskrifterna vara möjligt att tillgodose det syfte som motio nären har haft med sin motion. Vi har också i vår reservation ställt oss bakom Nr 48
Herr talman! Det är nog alldeles riktigt, Svante Lundkvist, att skillnaden mellan oss är försvinnande liten i det här fallet. Vi undrar från utskottsmajoritetens sida varför i all sin dar ni socialdemokrater skulle reservera er. Så pass eniga var vi. Det är också riktigt att institutet naturvårdsområde skall användas i de fall då man räknar med att det inte skall behövas några mera omfattande åtgärder — det skall inte kosta alltför mycket. När institutet infördes, beklagade jag att man inte hade åtminstone någon liten morot att locka med, att man sade kategoriskt nej till alla ersättningsanspråk. När markägare, som eventuellt har varit utsatta för propaganda för att bilda ett naturvårdsområde, har satt sig emot det hela, beror det på, tror jag, att man ännu inte riktigt vet vart det kommer att leda. Jag är övertygad om att naturvårdsområde är ett bra institut, och jag har alltid talat för det, men jag förstår så väl mina kolleger bland markägarna som är litet tveksamma. Det har diskuterats mycket ingående — tyvärr har jag inte kunnat leta reda på var det var någonstans — vad som menas med avsevärt försvårad markanvändning. Därför tycker utskottsmajoriteten så här: Vad skall det tjäna till att stifta nya lagar? Det räcker gott och väl med de lagar som finns. Låt oss vänta till dess att diskussionsresultaten har kommit fram. Sedan kan vi ta upp frågan igen.
Herr talman! När det gäller ersättningsanspråken föreställer jag mig ändå att vi borde kunna vara överens om att om ingen skada tillfogas en jordbrukare eller skogsbrukare på grund av den hänsyn som vederbörande av naturvårdsskäl inom ramen för ett sådant här institut får lov att ta, borde det inte heller behöva resas anspråk på ersättning för att ta denna hänsyn. Skillnaden mellan å ena sidan vad jag här har diskuterat om motivet för att vi reserverar oss och å andra sidan Hans Wachtmeisters argumentation är ju den att Hans Wachtmeister från början gjorde gällande att här skulle det komma någonting, så vi behövde inte reservera oss för att få någonting uträttat. Hans Wachtmeister säger en sak i dag, men det står faktiskt en annan sak i utskottets betänkande, och vi har reserverat oss mot det som står i betänkandet. Det är väl ändå det som riksdagen har att ta ställning till. Av utskottsbetänkandet framgår, som jag sade tidigare, att det faktum att institutet naturvårdsområde inte har utnyttjats i någon större utsträckning enligt utskottsmajoritetens mening inte är någon anledning för riksdagen att ta initiativ i frågan. Mellan utskottsmajoritetens skrivning och min argumentation är skillnaden mycket klar. Mellan den argumentation Hans Wachtmeister för här och min inställning är skillnaden i det här stycket liten, det håller jag med om.
Onsdagen den Herr talman! Det kan möjligen vara så att det inte har funnits behov av att 6 december 1978 bilda några naturvårdsområden. Man har kanske varit ute och talat med markägare och de har sagt: ”Ni kan göra vilket ni vill. Det gör inte så mycket för just den här landskapsbilden.” Men när det gäller ersättningsfrågan talar Svante Lundkvist i dag med en annan tunga än han brukar göra, liksom han beskyller mig för att tala med en tunga här och en annan tunga i utskottet. Vad det handlar om är ju att man ”djupfryser” kulturlandskapet sådant det är i dag. Man frånhänder alltså markägaren möjligheter att följa med i utvecklingen. I andra fall brukar ni från socialdemokratiskt håll säga att en utebliven inkomst är detsamma som en förlust, en utebliven skatteinkomst detsamma som en skatteförlust för samhället. I det här fallet borde alltså en utebliven möjlighet för vederbörande att följa med i utvecklingen enligt ert sätt att argumentera innebära en förlust. Det är därför vi behövde ha dessa
Herr talman! Jag förstår nu att skillnaden mellan å ena sidan Hans Wachtmeister och utskottsmajoriteten och å andra sidan oss socialdemokrater i det här sammanhanget är den, att även om det är möjligt att inom ramen för institutet naturvårdsområde fortsätta att bedriva ett normalt jordoch skogsbruk skall den som äger marken ändå ha ersättning bara för att han är beredd att visa litet hänsyn till naturvården. Det är detta som skiljer oss åt, och det lär väl inte vara så mycket att göra åt det.
Herr talman! Nej, det är det inte alls fråga om, Svante Lundkvist. Vad jag här gjort är att jag beklagat att vi inte hade någon liten morot att locka med. Kanske vi då hade lyckats få flera områden bildade. Men här är inte alls fråga om att det skall utgå ersättning för någonting där man inte har möjlighet att bedriva ett normalt jordbruk. Vad som på lång sikt varit värdefullt för oss skulle just ha varit att kunna peka på detta: Ni behöver inte vara bundna av det här naturvårdsområdet. Följ med i utvecklingen! Liksom kulturlandskapet alltid är beroende av jordbrukspolitiken skall även de jordbrukare som brukar sin jord inom ett naturvårdsområde kunna anpassa sin brukning efter jordbrukspolitiken. Men det får de med nuvarande bestämmelser inte möjligheter till, om det är ett naturvårdsområde. Det är där skillnaden ligger.
Herr talman! Nu övergår Hans Wachtmeister från att tala om ersättningen till att säga att det möjligen skulle ha varit en annan typ av bestämmelser för naturvårdsområde som skulle ha gjort det möjligt för jordbrukarna att i en framtid göra anspråk på att få driva någon annan typ av verksamhet i Nr 48 området. Uppenbarligen är det trots allt den här moroten som är grunden till våra meningsskiljaktigheter. Hans Wachtmeister och övriga utskottsledamöter på majoritetssidan har uppfattningen att det till varje pris måste vara någon liten morot med i spelet för att man skall kunna stimulera fram den ytterligare hänsynen. Om vi på alla områden i detta sammanhang inte skall kunna vänta oss av medborgarna att de är hänsynsfulla mot natur och miljö utan att vi delar ut morötter får vi, tycker jag, ett ganska komplicerat förhållande när vi skall bedriva aktiv naturvård och miljövård.
Herr talman! Vi skall väl inte förirra oss i den högre agrikulturen eller trädgårdsskötseln med morötter hit och dit. Jag vill ytterligare betona att det är inte fråga om ersättningen. Jag tror att om man haft den där moroten — eller vi kan övergå till några andra grönsaker, om Svante Lundkvist det vill — kanske det hade varit frestande för några att rent av göra litet propaganda för att få med en brukningsbygd till ett naturvårdsområde. Men det är inte detta det är fråga om här, utan när jag talar om ersättningen är det fråga om att det inte är riktigt att ta ifrån en jordbrukare inom ett visst område möjligheten att följa med i jordbrukspolitiken, att följa med i utvecklingen och skaffa sig bättre inkomster. Man tar ifrån jordbrukarna den rättigheten utan ersättning. Det är alltså en enda medborgarkategori som får bära kostnaderna. Jag tror inte att det skulle bli många som begärde ersättning, men möjligheten borde finnas.
Herr talman! Jag konstaterar bara slutligen att det nu uppenbarligen inte är fråga om, enligt herr Hans Wachtmeister, att vi skall ha ersättningar på grund av att man upprättar institutet naturvårdsområde och att man alltså på detta sätt ger möjligheter till den särskilda varsamhet inom ett sådant område som naturvården kräver, utan det är fråga om någon typ av förväntningsersättning som skall utgå till jordbrukaren i detta sammanhang. Jag tycker för min del inte att det blir så mycket bättre av det, och jag vidhåller därför den ståndpunkt jag intagit.
Herr talman! Det är inte alls fråga om ersättning innan intrång har förekommit. Det är fråga om att man därest man inte får skaffa sig inkomsterna genom att följa med i utvecklingen skall ha möjlighet att få ersättning.
Herr talman! En sista replik! Avsikten med naturvårdsområde var att skaffa ett institut som möjliggjorde aktiv naturvård utan att det skulle betyda intrång. I annat fall har vi naturreservat.

Herr talman! I motion 1977/78:1266 har jag tillsammans med mina partikamrater från Skaraborgs och Örebro län motionerat om att Görtiven så snart som möjligt blir naturreservat eller nationalpark. Det mest skyddsvärda partiet i centrala Tiveden utgörs av ett större område mellan Stora Trehörningen i Örebro län och Tivedsdalen. Här finns tre mycket frekventerade områden, nämligen reservaten Stenkälla, Trollkyrka och Tärnekullen, samtliga i Örebro län, samt det orörda Storesjöområdet i Skaraborgs län. Berggrunden inom detta område utgörs av ögongranit, och området är genomskuret av smala djupa sprickdalar, ofta med långsträckta myrmarker i botten. En av de största sprickdalarna i Tiveden, Lönndalen, bildar i stort sett Storesjöområdets västgräns. Stora arealer täcks av gles hällmarkstallskog med renlavar i bottenskiktet. På de lägre markerna växer mossrik blåbärsgranskog. Vresiga tallar med en ålder på upp till 250 år förekommer också inom detta område. Området är vetenskapligt mycket värdefullt, då det är opåverkat av sentida skogsbruk. Detta starkt sönderbrutna område utgör en av de få bevarade urskogsresterna i södra Sverige. Urskogskaraktären framträder tydligast i den djupa sprickdalen söder om Djupsjön, där de mäktiga tallarna bär spår från de stora skogsbränder som härjade på 1700-talet. Området har mycket stora botaniska, zoologiska, sociala och landskapsmässiga naturvärden. Den orörda terrängen med sprickdalar, myr-, blockoch hällmarker, bevuxna med bitvis åldrig tallskog, har mycket stort vetenskapligt värde. Området bör därför bevaras orört. Hällmarkerna är extremt känsliga för markslitage, då lavarna växer mycket långsamt. Därför kvarstår skador på markvegetationen under lång tid. En mycket stark kanalisering av besökande till området måste därför ske, om vildmarkskaraktären skall bevaras. Men Tiveden är långt ifrån bara skog och natur. Namnet Tiveden har en biklang av blodisande hemskheter, krig, trolldom och digerdöd. Skogen är en av Sveriges få erkända trollskogar, och finns det troll kvar, så finns de i den vilda Görtiven. Tivedsområdet gömmer många kulturhistoriskt intressanta platser, men just inom Görtiven är det den orörda och mäktiga naturen som ensam står för sevärdheten. Jag nämnde tidigare att en mycket stark kanalisering av besöken i området måste till, om Görtiven inte skall förstöras. Inom området finns redan nu vandringsleder, men det måste till mycket mer i den vägen om Görtiven inte helt skall förstöras. Det är också mycket viktigt att riksdagen snabbt fattar beslut, så att berörda skogsägare vet vad de har att rätta sig efter.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

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 10, som nu ligger på riksdagens bord för beslut, har behandlats motion nr 1266 som Birgitta Johansson nyss talat om. I motionen föreslås att riksdagens skall besluta att hos regeringen anhålla om att statens naturvårdsverk får i uppdrag att snarast inleda förhandlingar med berörda markägare, så att den s.k. Görtiven, belägen i skogsområdet mellan Örebro län och Skaraborgs län, kan bilda ett naturreservat eller en nationalpark. För oss motionärer är det glädjande att ett enigt utskott instämmer i att Tiveden inom ett stort geografiskt område har en speciell prägel av vildmark och att detta område på något sätt måste bevaras även för kommande generationer och skyddas mot den alltför hårda exploatering som kan drabba nutidens attraktiva fritidsområden. På grund av sitt geografiska läge och de tätbefolkade områdena runt omkring Tiveden och sjön Vättern har området i allt större utsträckning tagits i anspråk av människor som önskar tillbringa sin fritid just här. Området kan också erbjuda mycket varierande möjligheter till rekreation under fritiden. Detta har också uppmärksammats av fritidsoch rekreationsberedningar. Tiveden är ju också ett av de primära rekreationsområden som riksdagen tidigare har fattat beslut om. Hur Tiveden bör utvecklas har utretts av den s.k. Tivedskommittén, en arbetsgrupp som tillsattes 1967 och som 1974 lämnade sin slutrapport om hur området skulle kunna utvecklas för att klara det ökade behovet av rekreation och problemen i samband med de förbättrade möjligheterna till en aktivare fritid. Efter det att kommittén slutfört sitt arbete har de i området berörda tillsatt en samarbetsgrupp för att utarbete en generalplan för området. Arbetet, som utförts på ett mycket förnämligt sätt, blev klart i maj i år. Eftersom denna utredning, om hur området för framtiden bör utvecklas och om vad som kan vara angeläget att bevara för att Tiveden i framtiden förblir det vildmarksområde det i dag är, har dragit ut på tiden, är det nödvändigt att vi får ett beslut om vilka restriktioner som bör vidtas. Alla är eniga om att särskilt de inre delarna av Tiveden bör bevaras. Inte heller inom utskottet har man haft någon annan uppfattning. Utskottsmajoriteten säger emellertid att man inte behöver vidta några ytterligare åtgärder, eftersom naturvårdsverket, efter det att motionen lämnades in under den allmänna motionstiden, väckt frågan hos regeringen och begärt att få ta upp förhandlingar med de berörda = Nr 48 parterna. Vi socialdemokrater i utskottet anser att frågan om hur Tiveden skall bevaras snarast måste lösas tillsammans med de berörda parterna. Eftersom området av länsstyrelsen i Skaraborgs län f. n. är belagt med interimistiskt förbud när det gäller skogsavverkning, är det självklart att markägare har både intresse och behov av att det snarast fattas ett beslut i denna fråga, så att man kan lösa de ekonomiska problem som sammanhänger med markägarintressena. Har vi uppfattningen att den här frågan behöver lösas måste alla som är berörda av fritidsintressena — och det gäller också markägarna — få anvisning om hur de skall planera med tanke på de nya förutsättningar som ett ställningstagande kommer att innebära. Vi måste då också ge vår mening till känna. Detta har vi socialdemokrater i jordbruksutskottet framfört i den reservation som vi har fogat vid utskottsbetänkandet och som jag, herr talman, ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Birgitta Johansson har på ett sakkunnigt, målande och — låt mig säga det — kärleksfullt sätt beskrivit Görtiven. Utskottet är också efter sitt besök i denna underbara vildmark berett att ansluta sig till hennes bedömningar, och jag hoppas för min del att det inte skall gå några troll i hanteringen av denna fråga. Jag är mycket angelägen om att betona att det inte råder några delade meningar om huruvida detta område bör bevaras för framtiden. Det återstår naturligtvis i de förhandlingar vi väntar skall upptas beträffande områdets storlek osv. en del detaljer, som varken motionärer eller reservanter har varit beredda att i nuvarande läge ta ställning till. Vi har emellertid i utskottsmajoriteten med anledning av den av naturvårdsverket nu gjorda framställningen till regeringen och de ganska långt framskridna förhandlingarna inte funnit anledning att direkt tillstyrka ett bifall till motionen. Det är dock utskottets förhoppning — ja vi är rent av övertygade om det — att motionärernas förväntningar skall kunna infrias mot bakgrunden av utskottsmajoritetens bestämda och tunga skrivning. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag är glad för att också utskottets ordförande talade om hur vi i utskottet ser på denna fråga och hur eniga vi är om att Tiveden skall bevaras. Men att, som utskottets ordförande gör, tala om långt framskridna förhandlingar är kanske litet förhastat, eftersom det inte är några förhandlingar på gång. Vi har i reservationen velat ge uttryck för att det nu brådskar i denna fråga, eftersom markägarintressena har fått vänta så lång tid med att ta vissa skogsområden i anspråk. Dessa är belagda med avverkningsförbud, men det finns uppfattningar om hur man skulle kunna lösa den frågan. Vi måste också ta hänsyn till att det råder virkesbrist i vårt land. Det är mot denna bakgrund nödvändigt att komma fram till en snabb 185 lösning av denna fråga, och det hade därför varit angeläget att utskottet hade kunnat ställa sig bakom de krav som vi framfört i vår reservation.

Herr talman! Jag har i skilda sammanhang i riksdagen haft anledning att ta upp frågan om statsdriftens roll samt dess mål, omfattning och inriktning, och det har jag även nu. I anledning av årsredovisningen för Statsföretag AB har vi väckt en motion. Viär från kommunistiskt håll inte nöjda vare sig med statsdriftens roll eller med dess omfattning. Vi är framför allt inte nöjda med den grundläggande målinriktningen såsom den uttrycks av koncernens verkställande direktör och vilken sammanfattats med orden: ”——— bedrivas på samma villkor som gäller för svenskt näringsliv i övrigt”. Vilka är de principer som gäller för svenskt näringsliv i övrigt? Ja, resultatet av dessa har vi sett i många sammanhang. Det gäller rovdrift på människor och regioner samt hänsynslös profit. Det gäller planering utifrån vad som gagnar fåtalet, inte flertalet. De principerna bör icke gälla för Statsföretag. Vi har många gånger haft anledning att rikta skarp kritik mot skötseln av de statliga företagen och mot frånvaron av en bestämd målinriktning. Kritiken gäller också den bristande samordningen mellan olika statsföretag, som ibland har fått helt groteska konsekvenser. Statsföretags verksamhetsinriktning och mål är f.n. föremål för en utredning, heter det i betänkandet. Utskottet finner därför inte något skäl till att göra ett uttalande. Men någon åsikt borde man ha, tycker vi. Åtminstone borde den socialdemokratiska delen av utskottet ha kunnat uttala sig för helt ändrade principer, dvs. mot den snäva privatkapitalistiska grundsyn som hittills fått styra Statsföretag AB. Är man på den kanten inte överens med oss om att Statsföretag AB bör drivas efter samhällsekonomiska och inte efter kortsiktiga företagsekonomiska principer? Eller ställer man sig bakom årsredovisningens filosofi att ”verksamheten skall bedrivas på samma villkor som gäller för svenskt näringsliv i övrigt”? Ett Statsföretag AB som drivs efter andra principer än de nuvarande kunde spela en enorm, positiv roll. Det skulle kunna vara den snöplog som behövs för ett brett upplagt näringspolitiskt utvecklingsprogram med tyngdpunkten lagd på att i samhällets ägo bygga upp den mest avancerade och framtidsbetonade industrin. Så har inte Statsföretag fungerat, och jag är helt övertygad om att den utredning som det talas om i betänkandet inte kommer att mynna ut i några 187 Jag kommer från ett län som bokstavligen talat kippar efter andan. De statliga företagen har förvisso spelat en betydande roll, men vad är det man har ägnat sig åt? Jo, att i huvudsak skumma av grädden. Massbrytning av malm när det lönar sig, men utan tanke på att gardera sig för framtidens krav. På träområdet: massa, plank och bräder, men en undermålig produktutveckling och framtidsplanering. Det statliga järnverket fick aldrig tillräckliga resurser för att utvecklas, och nu håller det f.ö. på att amputeras och omformas, helt i enlighet med kapitalets önskemål. Det statliga Vattenfall har ägnat sig åt att ta hand om miljard efter miljard av vattenkraftens rikedomar men utan att satsa på sysselsättning när vattenkraftsepoken är slut. Ja, i alltför stor utsträckning är det baggböleriets principer som har fått råda även när det gäller de statliga företagens verksamhet. Är det då underligt om man gång på gång kräver en ny inriktning? Den frågeställningen har undvikits i varje årsberättelse från Statsföretag AB och näringsutskottet tassar som katten kring het gröt runt de principfrågor som enligt vår mening borde behandlas. Vi har tidigare påtalat den bristande samordningen mellan statsdriftens olika delar, dess företag och verk. Det är otroligt att detta under så många år har tillåtits att sätta käppar i hjulen för en sund och naturlig utveckling. År efter år har de statliga företagen agerat mot varandra som de värsta privatkapitalistiska konkurrenter, som rövare och som ockrare. LKAB har gjort sitt bästa för att pungslå NJA, och statens järnvägar har satt så svinaktiga priser på malmfrakten att det blev billigare att transportera med lastbil. Man har agerat precis som om det funnits vattentäta skott mellan de olika statsföretagen i stället för att samverka för gemensam utveckling till regioners och människors bästa. Nu antyds det att en bättring är på gång. Jag hoppas det, men mina tvivel är starka, och det är svårt att ur den här redovisningen utläsa någon bestämd viljeinriktning i det avseendet. Vi har därför föreslagit att riksdagen klart och entydigt uttalar att verkens och bolagens intressen sammanfaller och att det är resp. chefers skyldighet att samverka i helhetens intresse. Utskottet inskränker sig här till att tala om att LKAB och Statsföretag har genomfört en utredning av LKAB:s framtida struktur och utveckling och att denna utredning utgår från att järnvägstaxorna sänks så mycket att de ligger på en internationellt sett normal nivå. Men nu gäller ju samordningen mellan statsföretagen inte bara den saken. Vi har talat om vikten av samordning över hela fältet, men den frågan undviks. Vi tar i motionen också upp frågan om Stålverk 80. Det projektet var, enligt vårt sätt att se, Norrbottens stora chans att bryta sig loss ur den koloniala rollen och att utveckla länets näringsliv på bred front. Nu säljs malmen till underpris; det är ingen hemlighet. Nu talas det om uppgång för järn och stål, 188 men då står vi där med Sveriges största sandlåda i stället för det stålverk som stöddes av en stark folkopinion men torpederades av svenskt och interna Nr 48 tionellt storkapital. Vi har också tagit upp de handelspolitiska aspekter som saknas i årsredovisningen. I verksamhetsberättelsen redovisar bolaget att det under år 1977 har utvecklat sin verksamhet i Sovjetunionen, Afrika och Mellanöstern. Men vårt bestämda intryck är att man här, liksom på många andra sektorer, inte har tagit till vara alla möjligheter. Det gäller Statsföretags verksamhet i dess helhet. Vissa företag i vårt land har lyckats mycket bra när det gäller utvecklingen av handeln med de socialistiska länderna. Men då har man också haft en bestämd inriktning och gjort stora insatser. Jag har hela tiden hävdat att för att få fart på handelsutbytet med de socialistiska länderna krävs det alldeles speciella åtgärder, och här tycker vi att Statsföretag kommer in i bilden. Frågan om handelsutbytet med de socialistiska länderna är för stor och för viktig för att avgörandena skall ligga i händerna på privatkapitalet. Om man tittar på Finland ser man vilken enorm betydelse som handeln med Sovjet och övriga socialistiska länder har. Från exempelvis sovjetisk sida lägger man stor vikt vid möjligheten att utveckla direkt industriell samverkan på olika områden. Vi har det s.k. Kustamusprojektet som ett av exemplen. Det finns andra som jag inte skall gå in på här. Men frågan är vilken roll som Statsföretag skulle kunna spela för att utveckla sådana typer av handelsförbindelser till ömsesidig fördel. Jag skall inte vid det här tillfället gå in på historien, orsakerna till vår begränsade handel med socialismens länder och den ensidiga bindningen till de krisdrabbade kapitalistiska. Men man kan ju ändå konstatera vilka konsekvenser detta medfört. Den kapitalistiska krisen hade självfallet drabbat Sverige även om vårt handelsutbyte varit annorlunda, men den ensidiga bindning som vi har till krisens Västeuropa har naturligtvis förstärkt problematiken. Sammanfattningsvis: Vår åsikt är att Statsföretag måste få en helt annan målinriktning än den nuvarande, att koncernen måste utvecklas och frigöras från de värderingar som råder inom den privata industrin. Det snäva företagsekonomiska tänkandet måste ersättas med ett samhällsekonomiskt. Vår kritik mot årsredovisningen från Statsföretag riktar sig inte bara mot vad som står där utan framför allt mot att man där icke finner en samhällsekonomisk filosofi och en målsättning som kan göra den statliga företagssektorn till en expansiv, ledande och styrande faktor inom svenskt näringsliv. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till vår motion 1978/79:15.

Herr talman! Herr Börjesson är sig lik. Han ser inga som helst tillgångar i att öka handeln med de socialistiska länderna. Det är i stället så, menar han, att de håller på att konkurrera ut oss. Men i så fall borde det väl verkligen vara en uppmaning till lilla Sverige att försöka få fart på den ömsesidiga handeln mellan Sverige och Sovjetunionen. Bilden är emellertid inte riktigt sådan som den herr Börjesson målar upp. Det finns enorma vinster att göra för svenskt arbetsliv. Det finns arbetstillfällen att skapa genom att man ökar handelsförbindelserna. Jag tror att herr Börjesson gör sig skyldig till ett misstag som skulle ge honom bakläxa även från de grupper som han företräder, om han sätter sig på tvären och säger att det inte finns några möjligheter eller några positiva saker att vinna på att öka handeln med socialismens länder. Nr 48 Jag noterade att man nu säljer malm till underpris. Det är ett faktum. Det kan man naturligtvis inte hålla på med. Men hela vår kritik ligger ju i att man inte går vidare i tillverkningskejdan, att man inte har gjort sig mindre sårbar i förhållande till den kapitalistiska krisen. Staten har i vårt land engagerat sig på visst sätt genom den statliga företagsamheten. Men staten har framför allt ingripit när företagen körts i botten av privatkapitalet. Staten har för dyra pengar tagit över konkursbo efter konkursbo, men man har inte satsat på att utveckla svenskt näringsliv på statlig bas. Man har inte gjort de framtidsinriktade investeringar som skulle ha varit nödvändiga. Jag förnekar inte nödvändigheten av de många ingripanden som skett på senare tid, men jag skulle vilja ställa den här frågan när det gäller bristen vid de statliga företagen: Vad har skett efter övertagandet? Har det skett en framtidsinriktning för att möta framtidens krav och för att trygga människors och bygders intresse av arbete och utveckling? I väldigt många fall kan man svara nej. Övertagandet har skett för att man skulle klara krisen för stunden. Men staten har i alla fall efteråt gått in med åtgärder för att minska produktion och sysselsättning. Så kan man se på det hela om man tar hänsyr. till en lång rad faktorer. Man kan också ta med Norrbottens Jernverk i bilden. Där har staten inte satsat på det sätt som den borde varit skyldig både regionen och de människor som är berörda. Vi efterlyser en helhetssyn, och vi anser att Statsföretag bort göras till ledande och dominerande inom svenskt näringsliv, att koncernen alltid skulle gå i spetsen för högförädlad produktion, framför allt i de områden där man hittills har ägnat sig åt råvaruutplundring. Nu gäller det här i första hand Norrbotten, men vi anser att Statsföretag AB måste ha en sådan roll även i övriga regioner där det är helt uppenbart, herr Börjesson, att privatkapitalet inte kommer göra några större ansträngningar för att skapa arbete och utveckling. Vi efterlyser en ny grundsyn, men förstår jag herr Börjesson rätt tycker han att allt är bra som det är. Jag förstår också att han, med utgångspunkt i sin grundläggande filosofi, tycker att de 5 96 som statsdriften i dag omfattar räcker mer än väl.

Herr talman! Det senast anförda var kanske en reträtt som bör noteras. Menar Fritz Börjesson allvar med vad han säger om nödvändigheten av och viljan till att öka handeln med de socialistiska länderna, tycker jag också att han i fortsättningen bör stödja initiativ som tas bl.a. i den här kammaren just i den riktningen.

Herr talman! Britta Hammarbacken m.fl. har väckt en motion om översyn av gruvoch minerallagarna från två synpunkter. Dels vill de stärka markägarens ställning gentemot gruvintressena. Dels vill de att det inte skall vara möjligt att kringgå minerallagen när det gäller att prospektera koncessionspliktigt mineral. Vissa malmer, som t.ex. guld, järn, kvicksilver och vanadin, lyder under gruvlagen. För dessa behövs bara bergmästarens rent tekniska prövning för att man skall få sätta i gång och prospektera. Bergmästaren i Falun måste ge sådant tillstånd om det från rent mineralteknisk synpunkt kan antas finnas sådan malm inom området och om sökanden bedöms kunna klara jobbet. Andra mineral, som t.ex. torv, alunskiffer för att utvinna olja och uranhaltiga mineral, lyder under minerallagen. För dessa måste man ha koncession från regeringen innan man får börja prospektera. I vissa områden finns mineral av båda kategorierna. I alunskiffern finns det t.ex. både uran och kvicksilver. Ett företag kan ansöka om fullutvinning och gör det då enligt både gruvlagen och minerallagen. Han får klarsignal av bergmästaren på rent tekniska grunder och har därmed också rätt att börja prospektera efter sådant mineral som skulle ha behövt koncession av regeringen. Man kringgår alltså den mer omfattande prövningen enligt minerallagen. Detta kan inte ha varit riksdagens mening. Vi reservanter föreslår att riksdagen gör ett uttalande till regeringen av innebörd att frågan om hur tillstånd att undersöka alunskifferfyndigheter skall ges bör utredas i särskild ordning. Det är viktigt att en mer allsidig bedömning än vad bergmästaren har rätt att göra kommer in när det gäller prospektering av uran. Regeringen, dvs. en politiskt ansvarig instans som folket kan bli av med om det vill, måste ta ansvaret. Både gruvlagen och minerallagen utgår från att det alltid är ett samhällsintresse att ta till vara ekonomiskt brytvärda mineral och att alla andra intressen får vika. Markägaren blir inte ens underrättad om att mineralprospektering skall påbörjas på hans mark. Intrånget kan bli betydande: vägar kanske måste dras över åkermark, tunga maskiner transporteras dit, provschakt öppnas och hål borras. Det tycks t.o.m. vara oklart om marken måste återställas efteråt. Synen på naturresurser håller på att fördjupas. Förnybara resurser, som jordbruksmark, är produktiva för all framtid. Det är inte en gruva. Det är inte alltid säkert att en gruva är värdefullare ens rent ekonomiskt, om man ser tillräckligt långt. Andra intressen, som värdet i en kulturbygd, naturens 193 skönhet och värdet i en bebyggelse, kan också väga tyngre än gruvintressena. Vi reservanter tycker att det minsta man kan begära är en översyn som ger markägaren rätt att åtminstone yttra sig över ansökningar enligt gruvoch minerallagarna.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

Herr talman! Innan jag går in på de speciella synpunkter på gruvoch minerallagarna som behandlats i motionen av Britta Hammarbacken m.fl. och på den reservation som Birgitta Hambraeus har pläderat för vill jag ge några allmänna synpunkter på mineralprospekteringen i Sverige. Det är väldigt viktigt att vi i Sverige satsar på att leta reda på de mineraler som finns i den svenska berggrunden och kartlägga dessa så att vi vet vad som är värt att bryta i en gruvdrift. Om man gör en översiktlig analys av den gruvdrift vi har i Sverige i dag, ser läget ut på ungefär följande sätt. Då det gäller järn och bly är Sverige nettoexportör; vi producerar mer än vi förbrukar inom landet. För t.ex. koppar räcker däremot inte den inhemska brytningen för att täcka landets eget behov; det är kanske litet överraskande att höra. För viktiga legeringsmetaller, såsom nickel och vanadin, och även för aluminium är landet helt beroende av import. Genom en överproduktion i världen och den därav följande dumpningen av priserna har det uppstått bekymmer för den del av vår gruvindustri som är baserad på utvinningen av järn och koppar. Ur ekonomisk synpunkt och beredskapssynpunkt — vi bör inte vara helt beroende av import — har intresset alltmer inriktats mot de fyndigheter som innehåller nickel, vanadin, uran, molybden och en del andra sällsynta jordmetaller. Nickelfyndigheterna, som är utomordentligt intressanta ur ekonomisk synpunkt, har främst påträffats i fjälltrakterna, och vanadin finns bl.a. i Smålands Taberg och Ruoutevare väster om Jokkmokk. Med de svårigheter som vår traditionella bergshantering har är det viktigt att de fyndigheter som innehåller de metaller jag nyss räknat upp får en snabb kartläggning och att resurser också satsas på att utveckla mineralbearbetningstekniken. Om man geografiskt ställer samman den gruvegendom som staten disponerar över —s.k. utmål, kronoandelar och inmutade områden — är det frapperande hur mycket av den vilande statliga gruvegendomen som finns i de sysselsättningssvaga områdena i Norrland. Och att den varit vilande och förblir vilande beror på att prospekteringsarbetet ännu inte är helt klart. Man saknar de teknisk-ekonomiska betingelserna för en exploatering. Mitt budskap då det gäller prospekteringsverksamheten i stort är alltså att vi bör satsa de resurser som är möjliga att utnyttja för att få fram nya brytvärda fyndigheter. För Norrlands del är det bråttom med detta. När det gäller prospektering av nya fyndigheter är det ett klart samhällsintresse att främja gruvdriften, och lagstiftningen kan också sägas främja det syftemålet. Det är om detta motionen och reservationen handlar. Nr 48 Den framtida malmprospekteringen kommer att i allt större del riktas mot djupt belägna malmer som är rika och mot lågvärdiga malmer som ligger nära dagytan och täcker stora ytor. Då det gäller ytligt belägna malmer finns en utvecklad teknik för prospekteringen, men det är främst i detta hänseende Prospekteringen som man kommer i konflikt med markägarens intressen. I reservationen av mineral m.m. pekar man på att markägaren har alltför små möjligheter att bevaka sina I intressen, om någon söker inmutning enligt gruvlagen eller undersökningskoncession enligt minerallagen. Birgitta Hambraeus framhöll också i sitt anförande att i både gruvlagen och minerallagen det alltid är samhällsintresset av att ta till vara den brytvärda mineralen som blir dominerande och att markägaren oftast kommer i kläm i den hanteringen. Nu är inte de civilrättsliga förhållandena mellan motstående intressen då det gäller prospektering av mineral som tas upp i motionen någon nyhet, utan de har varit och är föremål för flera utredningar. Bland de utredningar som har betat på detta område finns den mineralpolitiska utredningen, som i sina direktiv bl.a. har att utvärdera gränsdragningen mellan inmutningsbara och koncessionspliktiga mineraler. Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under våren 1979. I denna utredning skall vidare göras en utvärdering av de regler som främst hänger samman med undersökning och bearbetning av alunskiffer. Också statens industriverk har prövat dessa frågor i sin alunskifferutredning, och dessa båda utredningar kommer sedan att sammanvägas då den mineralpolitiska utredningen blir klar. Redan nu finns dock rätt klara regler för hur markägaren skall ersättas för det intrång som sker på hans mark, hur marken skall återställas och liknande problem. De gällande bestämmelserna i gruvlagen och minerallagen rörande undersökningsarbetena är rätt så detaljerade, och utskottet anser att de synpunkter som reservanterna anför dels redan är tillgodosedda genom det utredningsarbete som är på gång, dels redan finns reglerade inom ramen för gällande föreskrifter och praxis. I dessa föreskrifter finns också markägarens intressen med, och de bevakas även i de utredningar som jag har talat om. I detta sammanhang vill jag särskilt peka på att statens industriverk enligt minerallagen diskuterar med sökanden och med berörda kommuner hur man på ett smidigt sätt skall kunna minska undersökningsområdets storlek efter hand som resultaten av den översiktliga prospekteringen kommer fram. Även i detta fall är alltså reservanternas önskemål tillgodosedda. Herr talman! Men det anförda yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Mineralhanteringen — utvinningen och försörjningen med mineral — är en fråga av mycket stor vikt. Den ger grunden för olika basnäringar och för stora delar av vår industri liksom för våra möjligheter att klara vitala funktioner utan att vara beroende av utlandet. I debatten om den framtida energiförsörjningen framhåller man allt oftare 195 Nr 48 vikten av att tillvarata de unika energitillgångar som kan stå till vårt förfogande i form av rika förekomster av energioch mineralhaltiga alunskiffrar. Alunskiffrarna utgör Sveriges största potentiella tillgång av fossilt bränsle. Det ärende som vi nu behandlar har således nära samband med frågorna rörande den framtida mineralprospekteringen samt den forskningsoch utvecklingsverksamhet som riksdagen tog ställning till under våren. I den debatten slog jag fast tre väsentliga punkter, vilka jag nu funnit anledning att upprepa. I avvaktan på kommande energibeslut bör enligt min mening följande verksamhet bedrivas med hög intensitet: 1. För det första en bred kartläggning av alla mineralförekomster i landet, alltså en intensifierad prospektering. 2. För det andra en successivt vidgad handlingsfrihet för att kunna lokalisera kommersiell skifferbrytning till områden i landet, där det från miljösynpunkt och från ekonomisk synpunkt är sakligt mest motiverat. 3. En ökad handlingsberedskap måste stegvis byggas upp så att vi kan behärska teknik som i största möjliga utsträckning skyddar miljön. Vad saken gäller är inte bara sysselsättning, försörjning och ekonomisk utveckling, hur viktiga dessa frågor än är. Det är samtidigt fråga om vår miljö, om hanteringen av viktiga naturtillgångar och om människors rätt att få vara med och inverka på viktiga beslut som rör deras framtid och miljö. Vi har tidigare i dag här i kammaren erinrats om vikten av dessa frågor i den långa debatten om lokaliseringen av nya skjutfält för armén, bl.a. till Skövde garnison. Det är lika viktigt i de frågor som tas upp i det ngsutskottets betänkande som vi nu behandlar, att också där berörda markägare på ett tidigt stadium får tillfälle att påverka beslutsprocessen. Kort sagt: alla som berörs av dylika förändringar måste få tillfälle att säga sin mening och göra det på ett så tidigt stadium som över huvud taget är möjligt. Formerna för den nuvarande beslutsordningen har sina rötter i ett helt annat samhälle än dagens — ett samhälle där miljö, naturtillgångar och ett brett medborgarinflytande inte särskilt mycket beaktades. Och beslutsformerna har utvecklats till ett system liksom vid sidan av och utan samordning med annan lagstiftning och reglering av betydelse. Den rätt beslutssystemet ger så att säga över huvudet på berörda människor och kommuner att dela ut rättigheter på mineralområdet har gjort att människorna känt sig maktlösa eller överkörda. Miljöskador och andra negativa återverkningar av verksamheten har ofta varit realiteter, som ibland lett till en negativ inställning till verksamheten över huvud taget. Ökad insikt om miljöns betydelse och om nödvändigheten av att hushålla med naturtillgångarna har under senare år lett till en hel del ny och ändrad lagstiftning, och den har på avgörande punkter brutit igenom det gamla systemet.

I utredningen har man dragit upp riktlinjer för det fortsatta reformarbetet. Remissvaren på utredningen ger förslagen en massiv uppbackning, och allt detta visar att vi är i stort behov av de föreslagna reformerna. Förslagen ligger nu i bostadsdepartementet, och jag hoppas att bostadsministern ser till att arbetet kan fullföljas med det snaraste. Alunskifferutredningens förslag står i bjärt kontrast till det tvångsoch överkörandesystem som tydligen föresvävar socialdemokraten Carl Lidbom. I en debatt på utrikespolitiska institutet lät det så här: Det är inte Skövdeborna som skall avgöra om Sverige skall bryta uran eller inte i Billingen. De har inte fått mandat att sköta Sveriges energipolitik, menade herr Lidbom. Carl Lidbom krävde att den kommunala vetorätten skulle tas bort — om, som han uttryckte sig, inte förnuftet vaknar i Skaraborg. Herr Lidbom är emellertid en isolerad företeelse inom socialdemokratin — i vart fall i denna fråga. Förnuftet, som Carl Lidbom talar om, finns på många håll. Näringsutskottets majoritet, inkl. utskottets socialdemokrater, har i det betänkande som vi nu behandlar goda skäl att hänvisa till industriverkets alunskifferutredning. Mot bakgrund av debatten om prospektering av mineral, om kommunernas vetorätt i beslutsprocessen m.m. finner jag det angeläget att citera några meningar ur betänkandet. Det är inte mindre angeläget med hänsyn till Carl Lidboms anmärkningsvärda och militanta agerande i frågan. Utredningen skriver bl.a. följande: ”Det är sålunda nödvändigt att finna en formel som för framtiden tillgodoser behovet av en väl fungerande mineralförsörjning inom ramen för berättigade miljökrav och andra anspråk på markanvändningen. Utvecklingen under senare år ger belägg för att detta är möjligt.

Detta är något av bakgrunden till näringsutskottets behandling av den aktuella motionen. Rune Ångström har redan gjort en god redovisning av utskottets överväganden, varför jag inte finner skäl att ytterligare upprepa dessa motiv. Så till vida delar jag dock motionärens uppfattning att jag inte anser allt vara väl beställt. Men jag tror däremot inte att man med motionens förslag når de väsentligaste problemen, för de är oskiljaktigt förbundna med det nuvarande 197 Nr 48 beslutssystemet. Det krävs därför, herr talman, en grundläggande reform Onsdagen den som gör att resurser och miljö vägs samman så att båda sidor blir 6 december 1978 tillgodosedda i en planeringsform, där berörda människor och intressen både kan komma till tals och vinna beaktande. Prospekteringen Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Eftersom jag tämligen oväntat tycks ha blivit apostroferad i den här debatten, när man fört in frågan om det kommunala vetot mot uranbrytning, kanske jag har skäl att göra ett kort klarläggande. Jag deltog i en diskussion i utrikespolitiska institutets regi, där frågan om det kommunala vetot kom upp. Vad jag sade i det ämnet var följande: Jag tycker att det är fullkomligt i sin ordning att en kommun skall kunna slå vakt om sin egen närmiljö, på skäl som har med denna närmiljö att göra. Däremot anser jag inte att det tillkommer vare sig Skövde kommun eller någon annan enskild kommun i landet att avgöra vårt lands energiförsörjning eller ta ställning i den principiella frågan om vi skall ägna oss åt uranbrytning eller inte. Min slutsats av detta var den, att i princip bör dessa övergripande nationella frågor avgöras av regering och riksdag och inte av enskilda kommuner. Men jag föreslog aldrig att man skulle avskaffa det kommunala vetot. Jag sade att 3 jag har förtroende för att kommunerna skall hålla sig inom de gränser som lagstiftarna har avsett och begränsa sig, när de vill använda sitt veto, till att använda det på sådana skäl som har med den egna närmiljön att göra och inte missbruka sin makt till att försöka avgöra sådant som rimligen bör bestämmas av Sveriges riksdag.
Herr talman! Efter att ha lyssnat till Carl Lidboms svar vill jag erinra om att det uttalande han har gjort i dessa sammanhang har upprört de människor som är närmast berörda i de bygder där man planerar dylik uranbrytning. Man har uppfattat Carl Lidboms uttalande så, att han vill att den kommunala vetorätten skall tas bort. Det var inte något klart besked i detta svar, och jag vill upprepa frågan: Vill Carl Lidbom att den kommunala vetorätten skall vara kvar eller inte?
Herr talman! Jag är ledsen om jag inte var tydlig nog. Jag sade att jag har förtroende för att kommunerna använder det kommunala vetot på ett legalt sätt. Eftersom jag har detta förtroende tycker jag att det kommunala vetot skall finnas kvar.
Herr talman! Efter det sista inlägget kan jag konstatera att ingen i denna kammare vill ifrågasätta det kommunala vetot. Ingen vill ta bort detta — inte heller Carl Lidbom. Det var ett bra besked och det var bra att det kom nu, för många människor har tvivlat på detta.

Herr talman! Per Bergman har frågat mig om jag ytterligare vill precisera hur och när de utfästa fördjupade övervägandena om spekulation i småhusbyggandet skall göras och när övervägandena och därav föranledda förslag kommer att presenteras för riksdagen. Remisstiden för bostadsstyrelsens redogörelse för och förslag till åtgärder för att motverka spekulation på småhusmarknaden gick ut den 15 oktober. Genomgången av remissvaren visar att många remissinstanser förordar mera långtgående åtgärder än dem som har föreslagits av bostadsstyrelsen mot spekulation och oskäliga kapitalvinster på småhusmarknaden. Vissa remissinstanser har också en mera generell syn på problemet och efterlyser en utvärdering av den allmänna spekulationen i boendet. Sådana frågor kräver naturligtvis mera ingående överväganden än de förslag som nu har förelagts riksdagen. En bearbetning av remissynpunkterna pågår f. n. inom regeringskansliet. Resultatet av detta arbete får bl.a. visa huruvida ytterligare utredningsarbete måste utföras. Jag är således inte beredd att nu ange någon tidpunkt när förslag kommer att presenteras för riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Själva sakfrågan är inte tvistig, utan vi är överens om att någonting måste göras. Det är bara fråga om när och hur det skall ske. Propositionen, 1978/ 79:55, var inte helt lättolkad i detta avseende, och därför ställde jag min fråga. Svaret tillhör inte heller de allra klaraste, men det finns en mening som lyder: ”Resultatet av detta arbete får bl.a. visa huruvida ytterligare utredningsarbete måste utföras.” Jag tolkar det så, att statsrådet inser att någonting måste ske, men hon är inte klar över huruvida det måste vara en särskild utredning. Det tyder alltså på att vi kanske kan vänta förslag från regeringen i frågan utan att den blir föremål för en speciell utredning. Det är ju hoppingivande om man får dra den slutsatsen av svaret.

Herr talman! Ingegerd Troedsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att den unika Kronparken i Uppsala räddas åt eftervärlden. Frågan har ställts med anledning av ett stadsplaneärende som f. n. bereds inom bostadsdepartementet. Enligt planförslaget skall det byggas en trafikled som sträcker sig genom ena kanten av Kronparken. Trafikleden, den s.k. Kungsängsleden, skall förbinda de nya bostadsområdena sydväst om stadskärnan och de stora arbetsplatserna som ligger nordost om stadens centrum. Leden avses bli tvåfilig med bl.a. en plankorsning vid Dag Hammarskjölds väg. Kronparken i Uppsala har ett unikt tallskogsbestånd med ett betydande inslag av 300-åriga träd. Av planutredningen framgår att ledens sträckning ingående har detaljstuderats så att intrånget på det skyddsvärda tallbeståndet blir så litet som möjligt. Naturvårdsverket har yttrat sig över planförslaget. Verket anser att en väg enligt förslaget hotar Kronparkens trädbestånd som, enligt vad verket framhåller, är unikt och inte kan ersättas som referensobjekt. Ett alternativt förslag till vägsträckning har utretts av kommunen. Leden skulle därvid dras längre norrut, över den s.k. Polacksbacken och söder om signalregementets kasernbyggnader. Denna sträckning av leden har avstyrkts av bl.a. riksantikvarieämbetet, som anser att den skulle innebära ett synnerligen allvarligt ingrepp i den helhetsmiljö som bildas av regementets kaserner, övningsfält och skogen och som anses ha stort kulturhistoriskt värde. Från kommunen anges också att det alternativet kan få negativa följdverkningar för trafikföringen i angränsande stadsdelar. Vid planering måste alltid en avvägning göras mellan olika intressen. I det här fallet skall således naturvårdsintressena vägas mot bl.a. kulturhistoriska intressen och intresset av att få en planmässigt väl fungerande trafikled i Uppsala. Stadsplaneärendet kommer inom kort att avgöras av regeringen och jag kan naturligtvis inte föregripa den prövningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Friggebo för svaret. Kronparken är helt unik i sitt slag med norra Europas kanske märkligaste tallskog. Redan 1773 lämnade Gustaf III sitt bifall till att bereda plats här för fyra kompanier av livregementet till häst, ”dock att wid uppröjandet däraf den skogsparck warder undantagen som är af ålder fredlyst ——--". Kronparken omfattar i dag drygt 100 tunnland. Man kan där urskilja två huvudgrupper av tall. Knappt 30 96 av tallarna är mellan 280 och 340 år gamla träd, och ungefär hälften är mellan 140 och 180 år gamla. 6 Av de två alternativ som har kristalliserats ut skulle kommunens majoritetsförslag innebära ett mycket allvarligt ingrepp i parken med stora risker för stormfällning av träd som inte direkt skulle beröras av vägdragningen. Den nordliga dragningen skulle däremot helt skona Kronparken och vara mindre störande för Ulleråkers sjukhus. Det alternativet skulle också vara billigare. Kommunens ursprungliga förslag, som var utformat så att man skulle dra en fyrfältig led, avstyrktes av såväl naturvårdsverket som statens planverk. Den socialdemokratiska regeringen med Ingvar Carlsson som bostadsminister underkände kommunens förslag 1976. Även om kommunen sedan dess har dimensionerat ned leden till att bli tvåfältig och gjort korsningen i plan, så förordar en majoritet alltjämt dragningen tvärs igenom Kronparken. Om man skulle värdera de olika önskemålen och poängsätta dem utifrån remissinstansernas synpunkter, skulle kommunens alternativ få högre poängsumma endast om kulturvårdens intressen viktsätts avsevärt högre än naturvårdsintressena. Både eftersträvad trafikfunktion och ekonomi skulle tillgodoses bättre genom alternativet med den nordliga dragningen av vägen. Trepartiregeringen hann inte fatta något beslut i den här frågan, men efter vad jag förstår var också dåvarande bostadsministern Elvy Olsson mycket negativ till planförslaget. Birgit Friggebo och folkpartiregeringen har nu avgörandet i sin hand, och jag utgår från att naturoch kulturvårdsintressen också den här gången skall väga mycket tungt. Framtidens dom skulle — det är jag helt övertygad om — bli mycket hård, om detta oersättliga naturvårdsområde helt eller delvis skulle spolieras.
Herr talman! Låt mig försäkra att vi kommer att lägga ner all omsorg på att väga in naturvårdsintressena när vi skall ta ställning till detta. Jag har faktiskt ägnat en del tid åt att läsa igenom den beståndsanalys för denna skog som finns och som är baserad på ett mycket gediget arbete. I saklighetens intresse vill jag samtidigt korrigera Ingegerd Troedsson på en punkt. Hon sade att vägen skulle dras tvärs igenom skogen, men så är inte fallet. Vägen skall dras i kanten av skogen. Vad frågan i huvudsak gäller är om en viss trädfällning där kan innebära risk för s.k. stormfällning i samband med en kraftig vind, eftersom man därigenom tar bort skyddande träd i kanten av skogen.Det är naturligtvis en svår vetenskaplig fråga att sätta sig in i. Vi kommer emellertid att lägga ned all den omsorg som behövs när man har att ta ställning i sådana här mycket komplicerade ärenden, där många intressen kommer i konflikt med varandra.
Herr talman! Jag är glad över statsrådet Friggebos försäkran om att all tänkbar omsorg kommer att läggas ned på detta ärende. På vetenskapligt håll är man nämligen utomordentligt oroad när det gäller möjligheterna att bevara parken om regeringen skulle fastställa kommunfullmäktiges förslag.
Sverige är i dag ett av de få europeiska länder som är förskonade från den fruktade sjukdomen rabies. För några dagar sedan jagades dock en misstänkt rabiessmittad hund i Stockholm. Ett enda smittat djur som kommer in i Sverige kan medföra att vi för första gången på över 100 år får sjukdomen spridd även i vårt land.
Hade det varit fråga om ett byggnadsverk med de kulturella och historiska kvalifikationer som Kronparken har, hade det för Nr 49 länge sedan ordnats ett fullvärdigt skydd. Jag hoppas att Kronparken verkligen kommer att bevaras för framtiden. Torsdagen den Jag tackar statsrådet för svaret.
Anser statsrådet att nu gällande bestämmelser är till fyllest för att förhindra att rabies får fotfäste i Sverige? Hur är vår beredskap uppbyggd, därest sjukdomen trots allt skulle drabba vårt land?

Herr talman! Rolf Dahlberg har frågat mig om jag anser att nu gällande bestämmelser är till fyllest för att förhindra att rabies får fotfäste i Sverige samt hur vår beredskap är uppbyggd, därest sjukdomen trots allt skulle drabba vårt land. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar regleras i epizootilagen . Bestämmelser som syftar till att förhindra att smittsamma djursjukdomar förs in i Sverige finns i veterinära införselkungörelsen . Lantbruksstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, kan i samband med att införseltillstånd meddelas föreskriva de villkor som styrelsen finner nödvändiga. I ett stort antal fall är det erforderligt att föreskriva att djur skall förvaras i karantän under viss tid. Vid införsel av bl.a. hund och katt från rabiessmittade länder föreskriver lantbruksstyrelsen därför i enlighet med världshälsoorganisationens rekommendationer fyra månaders förvaring i karantän. Även om läget i vad gäller utredningen av smittsamma djursjukdomar i Sverige är mycket gott i jämförelse med läget i flertalet länder ställer rabiessituationen på den europeiska kontinenten i dag särskilda krav på vår beredskap. På grund av att Sverige har sjögräns gentemot kontinenten torde den största risken för vårt vidkommande vara smittöverföring via sällskapsdjuren. Åtgärder vid misstanke på rabies eller om fall konstateras i landet finns förberedda. Beredskapsplaneringen sköts av lantbruksstyrelsen med biträde av statsepizootologen. Jourverksamhet finns vid statens veterinärmedicinska anstalt genom epizootologiska avdelningens försorg. Lantbruksstyrelsen har studerat rabiesbekämpningen i Danmark, och kontakter har tagits med Svenska jägareförbundet beträffande medverkan vid en eventuell avskjutning av räv. Ett lager av vaccin finns i beredskap vid statens veterinärmedicinska anstalt, och ytterligare doser kan snabbt importeras. Möjligheten till en egen produktion vid statens veterinärmedicinska anstalt av vaccin i beredskapssyfte förbereds f. n. Lantbruksstyrelsen har under de senaste åren i samråd med generaltullstyrelsen bedrivit en mycket omfattande informationskampanj om gällande införselvillkor och om de risker ett olovligt införande av djur kan medföra. Informationen har via UD givits en omfattande spridning utomlands. Likaså har bl.a. turistorganisationer i Sverige informerats.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

Jag säger detta mot bakgrunden av det faktum att sjukdomen finns alldeles inpå våra knutar samt att det ökande resandet mellan olika länder med t.ex. bil och båt naturligtvis ökar riskerna för smittans spridande. Jordbruksministern säger i sitt svar att rabiessituationen på den europeiska kontinenten i dag ställer särskilda krav på vår beredskap. Vidare säger han att vi har förberett åtgärder för att möta den situation som uppstår vid misstanke om rabies eller för den händelse att fall av rabies konstateras i vårt land. Slutligen pekar jordbruksministern på det lager av vaccin som finns i beredskap i vårt land. Alla dessa besked noterar jag mycket positivt. I sin avslutning kommer jordbruksministern in på den informationsverksamhet som bedrivs för att människor skall få kunskap om vilka bestämmelser som gäller vid införsel av djur från andra länder. Jag skulle något närmare vilja utveckla resonemanget på den punkten. I Sverige har vi i dag ingen erfarenhet av rabies. Många vet inte hur sjukdomen sprids och vilka symtom som utmärker den. Som effekt av detta är vi egentligen mycket sårbara. En upplysningsoch informationsverksamhet om rabies är därför enligt min mening angelägen. En sådan bör inte bara, som anges här, omfatta uppgifter om vilka bestämmelser som gäller för införsel av djur utan också en allmän upplysning till allmänheten om vad som utmärker denna fruktade sjukdom. Jag vill därför till jordbruksministern ställa frågan om han skulle kunna tänka sig att utöka den informationsverksamhet till allmänheten som redovisas i svaret till att omfatta även symtom på rabies och vilka möjligheter som finns att skydda sig mot sjukdomen, dvs. så att informationen inte enbart avser vilka tullbestämmelser som gäller vid införsel av djur.
Herr talman! Jag delar Rolf Dahlbergs uppfattning att det är utomordentligt viktigt att man ger utförlig information när det gäller riskerna i samband med rabies. Den mest allvarliga risken uppstår när hundar och katter smugglas in från rabiessmittade länder utan att detta upptäcks av tullen. Varje hund eller katt som kommer från ett smittat land måste betraktas som en smittobä Lantbruksstyrelsen har i en skrivelse till riksåklagaren och domstolsverket hemställt, att åklagare och domstolar vid straffutmätning i samband med olovlig införsel av djur skall ta hänsyn till rabies allvarliga art och risken för Nr 49 smittoöverföring till människan och till den inhemska faunan. Torsdagen den Det föreligger f. n. en viss brist på karantänplatser i landet. Frågan har varit 7 december 1978 föremål för utredning, och en proposition om karantänverksamheten för djur är under beredning. Inriktningen är att propositionen skall kunna framläggas under våren 1979. Mot denna bakgrund får vi vara mycket noga med att informera människor om de risker som ligger i att olovligt och utan kontroll införa djur, i detta fall hundar och katter, i landet.
Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för det kompletterande svaret. Jag är mycket nöjd med det liksom med det som meddelades i det tidigare givna svaret. Jag tror att man tryggt kan säga att vi f. n. gör vad vi kan för att förhindra att rabies sprids till Sverige och att vår beredskap i så måtto måste anses som god.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig om jag vill justera taxan för kontrollen av plantskoleväxter på sådant sätt att glesbygdsbor m.fl. även i fortsättningen kan påräkna viss service i form av försäljning av plantskoleväxter m.m. genom de lokala handlarnas försorg. Riksdagen beslutade förra året om en obligatorisk kontroll av plantskoleväxter. Kontrollen syftar till att tillförsäkra konsumenterna friska och sortäkta växter av god kvalitet. Kontrollen är även ett stöd för producenter och försäljare av plantskoleväxter genom att specialister kontrollerar och ger råd för produktionen och distributionen. Kontrollen äger rum i samband med införsel i landet, i plantskolorna och i de olika distributionsleden. Enligt riksdagsbeslutet skall kontrollen helt finansieras med avgifter. Lantbruksstyrelsen fastställer taxa efter samråd med riksrevisionsverket. Taxan trädde i kraft den I november 1978. Den innebär en lägsta avgift per försäljningsställe på 825 kr. Innan taxan fastställdes remitterades den till generaltullstyrelsen, Sveriges grossistförbund och Trädgårdsnäringens riksförbund. Inga erinringar gjordes mot förslaget. Enligt vad jag erfarit pågår f. n. diskussioner mellan lantbruksstyrelsen och olika butikskedjor m.m. om bl.a. utformningen av kontrollen och avgifterna. I den mån ändringar behövs ankommer det på lantbruksstyrelsen att göra dessa.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

Plantskolor och importörer underkastas ju enligt gällande bestämmelser en sträng kontroll, varför en dubbelkontroll hos detaljhandlaren förefaller relativt onödig. Under alla förhållanden bör det räcka med en relativt gles stickprovskontroll, något som i sin tur bör avspegla sig i avgiftssättningen. Jag kan dock inte finna att en lägsta avgift på 825 kr. är rimlig för en dylik stickprovsgranskning. Kontakten mellan lanthandlarna och deras kunder är sådan, att man knappast behöver befara medveten försäljning av odugliga eller dåliga plantskolealster. Skulle det någon gång hända att en växt på grund av felaktig eller långvarig lagring visar sig ge dåligt resultat vid plantering, så kommer handlaren säkerligen att vara ytterligt angelägen om att åstadkomma gottgörelse på ett eller annat sätt. Lanthandlaren har helt enkelt inte råd med missnöjda kunder! När det gäller stormarknad& är situationen helt annorlunda. Där finns ju inte den personliga kontakten mellan den som säljer produkten och kunden. Nu säger statsrådet i svaret att det f.n. pågår diskussioner mellan lantbruksstyrelsen och olika butikskedjor om bl.a. utformningen av kontrollen och avgifterna. Jag är tacksam för detta. Jag hoppas bara att diskussionerna får ett positivt resultat. Skulle det inte bli ändringar i taxesättningen, medför detta att glesbygdsborna går miste om en service som de har haft och som de har uppskattat. Jag vill därför fråga statsrådet om inte statsrådet också vill medverka till att sådana justeringar kommer till stånd, så att vi även i fortsättningen kan räkna med att lanthandeln kan ge viss service när det gäller utbudet av plantskolealster.
Herr talman! Jag sade i mitt svar att kontrollen innebär att specialister ger råd för hur distributionen skall gå till. Det är alltså inte bara fråga om en renodlad kontrollverksamhet. Sedan vill jag på nytt påminna om att riksdagen har beslutat att verksamheten skall finansieras med avgifter. Det skall självfallet vara en strävan att taxan utformas så rättvist som möjligt med hänsyn till den faktiska kostnad som faller på resp. plantskola eller försäljningsställe. Om de överläggningar som f.n. pågår mellan lantbruksstyrelsen och de olika butikskedjorna, gällande bl.a. avgifterna, visar på bättre alternativ, är det, som jag ser det, naturligt att göra ändringar. Det ankommer emellertid på lantbruksstyrelsen att fatta beslut om sådana ändringar.
Torsdagen den Herr talman! Ja, det är riktigt att riksdagen har beslutat om kontrollsys 7 december 1978 !emet och att kostnaderna för det skulle täckas med avgifter. Vad jag däremot tror mig ha täckning för är påståendet att de avgifter som nu är fastställda av lantbruksstyrelsen inte är rimligt avvägda, men jag noterar med tacksamhet att diskussioner tydligen har tagits upp.
Försurningen av mark och vatten framstår som ett av de mest allvarliga miljöproblemen i vår tid. Effekter och konsekvenser har studerats i en lång rad olika sammanhang. Av särskilt intresse är den gemensamma utvärdering av försurningen som gjorts av länsstyrelserna och fiskenämnderna inom S,T, Uoch W län. Av de årligen återkommande undersökningar som bl.a. görs i T län framgår att av de sjöar som ej kan stå emot ytterligare surt nedfall är det endast slättsjöarna och ett fåtal vatten på kalkhaltig mark som kan förväntas överleva i ett längre perspektiv. Anser jordbruksministern att det finns skäl att i anledning av nu kända förhållanden beträffande försurningen av mark och sjöar vidtaga extraordinära åtgärder för att komma till rätta med problemen?
Jag tycker mig också kunna notera att jordbruksministern delar min uppfattning att man bör se över taxesättningen. Jag hoppas att den då skall få en sådan inriktning att vi skall kunna bevara ifrågavarande service som vi så väl behöver i glesbygden.

Herr talman! Georg Pettersson har frågat mig om jag anser att det finns skäl att i anledning av nu kända förhållanden beträffande försurningen av mark och sjöar vidtaga extraordinära åtgärder för att komma till rätta med problemen. Försurningen av mark och vatten på grund av nedfall av sura svavelföreningar är i dag enligt min uppfattning ett av de allvarligaste miljöproblemen i vårt land. Problemen uppmärksammades i slutet av 1960-talet och har därefter successivt ökat i omfattning. Undersökningar visar att det i dag är mellan 10000 och 20000 sjöar i landet som drabbats mer eller mindre allvarligt av försurningen. En rad åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med problemen och därmed bryta försurningstrenden. Kraven på användning av lågsvavlig eldningsolja har gradvis skärpts, särskilt i de försurningskänsliga områdena i Sydoch Mellansverige. I dag omfattas ca tre fjärdedelar av den totala förbrukningen i landet av tjock eldningsolja av kravet på en svavelhalt på högst I 26. Dessa åtgärder beräknas ha minskat svaveldioxidutsläppen med mer än 200 000 ton/år. Vidare pågår sedan 1977 en försöksverksamhet med kalkning av sjöar och vattendrag för att motverka försurning. Hittills har varje år anvisats 10 milj.kr. till statsbidrag för sådan verksamhet. Jag vill dessutom erinra om att riksdagens beslut hösten 1976 om åtgärder för att motverka de negativa effekterna av svavelutsläpp innebär att utsläppen skall reduceras ytterligare enligt en fastställd plan. I enlighet härmed prövas därför f.n. inom jordbruksdepartementet frågan om ytterligare begränsningar av svavelutsläpp från oljeeldning. Jag vill i detta sammanhang också peka på svavelproblemens internationella aspekter. Undersökningar visar nämligen att mer än hälften av de sura svavelföreningar som faller ned över vårt land kommer från källor utanför 12 våra gränser. För att våra åtgärder skall få full effekt erfordras således en minskning av svavelutsläppen i såväl Västsom Östeuropa. Sverige har tagit upp svavelproblemen och den långväga transporten av luftföroreningar i flera olika internationella sammanhang. F. n. pågår intensiva förhandlingar inom FN:s ekonomiska kommission för Europa inför ett planerat ministermöte om miljöfrågor. De nordiska länderna har här tillsammans lagt fram förslag till en konvention om luftföroreningar inom vars ram en minskning av svavelutsläppen i Europa kan ske. Det är min förhoppning att vi skall vara framgångsrika i dessa förhandlingar så att en konvention snarast skall kunna undertecknas och leda till en minskning av svavelutsläppen. Det svenska förberedelsearbetet inför behandlingen av frågor rörande långväga transport av luftföroreningar i olika internationella organisationer samordnas av en särskild kommitté med parlamentariskt inslag. Sammanfattningsvis vill jag sålunda framhålla att jag anser det viktigt att föra en mycket aktiv politik för att komma till rätta med svavelproblemen och försurningen. En rad åtgärder har redan vidtagits och hithörande frågor följs fortlöpande inom jordbruksdepartementet.

Herr talman! Jag har ställt den här frågan utifrån den utgångspunkten att man redan nu har mycket stora undersökningar på gång i olika delar i vårt land, kanske främst i Värmlands, Kopparbergs, Örebro och Västmanlands län, som klart visar att försurningen ökat markant. I Örebro län kunde man 1976 vid mycket noggranna undersökningar redovisa att 65 26 av sjöarna var försurade eller hotade. År 1977 var det 80 96. Provtagningar nu 1978 visar att situationen ytterligare har förvärrats. Fiskenämnderna säger i en sammanställning att det är endast slättsjöarna och ett fåtal vattendrag med kalkhaltig mark som kan förväntas överleva i ett längre perspektiv. Dessa undersökningar är också mycket väl dokumenterade. Man har gjort mycket systematiska mätningar i vattnen och har klart dokumenterat att försurningen verkligen pågår. Det gäller alla fyra länen. Både länsstyrelserna och fiskenämnderna i dessa län har också framhållit att man nu inte kan vänta längre med insättandet av betydligt kraftfullare motåtgärder än vad man har nu utan att det måste göras omgående. Redan 1976 angavs i en proposition målsättningen för svavelutsläpp. Jordbruksministern har i svaret gett en ganska utförlig redogörelse för denna. Den målsättningen, som innebar att man skulle vara nere i 1950 års värden 1980, tycker jag i och för sig var riktig. Men jag tror att man i flera stora områden inte kan vänta på detta, utan det måste till ytterligare åtgärder redan nu. Av svaret framgår att det utgår bidrag för försöksverksamheten att med kalkning av sjöar och vattendrag motverka försurning. Statsbidraget är 75 96, och sedan skall varje kommun eller område som söker bidrag täcka in resterande 25 96. Det innebär att man bara flyttar över frågan om pengar till kommuner och landsting och att trycket på dessa blir betydligt större. Jag frågade efter extraordinära åtgärder. I jordbruksministerns svar finns Nr 49 ett avsnitt som tyder på att sådana kan väntas. Jag skulle därutöver vilja fråga
Herr talman! De uppgifter som Georg Pettersson lämnade i sitt anförande visar just att detta är ett mycket allvarligt problem och att, vilket har redovisats under senare tid, försurningen i de olika områdena har brett ut sig fortare än man hade anledning att förmoda för ett par år sedan. Därför delar jag hans uppfattning att det är tveksamt om man nu kan avvakta med ytterligare åtgärder tills den femåriga försöksperioden har slutförts och utvärderats. Försöksverksamheten med kalkning av sjöar och vattendrag tillkom mot bakgrund av den utredning om försurningens omfattning som gjordes 1975-1976. Syftet med försöksverksamheten är att belysa de tekniskekonomiska problemen i samband med kalkning och att kartlägga de ekologiska effekterna i miljön av spridning av stora mängder kalk. Försöksverksamheten avsågs att pågå under en femårsperiod. Jag är medveten om att nuvarande anslag till kalkning långt ifrån är tillräckligt för att möjliggöra kalkning av alla de sjöar och vattendrag som är i behov av sådana åtgärder. Men jag vill framhålla att man med bidrag från kalkningsanslaget ändå har kunnat rädda ett flertal från fiskeoch naturvårdssynpunkt mycket värdefulla vatten.
Herr talman! Det är mycket positivt, tycker jag, att jordbruksministern är klar över att man inte kan vänta utan snabbt måste sätta in åtgärder. Jag hoppas att vi i den kommande budgeten får se ett uttryck för denna inställning, så att vi kan öka insatserna. Länsstyrelserna i de fyra län som jag nämnde anger att kostnaderna för kalkning bara i dessa län upgår till ca 300 milj.kr., så det är viktigt att vi får ökade statsbidrag till detta ändamål. När det gäller undersökningarna vill jag framhålla att det är oerhört viktigt att vi får en regional förstärkning av duktigt folk som håller på med det arbetet. I dag går den personalen till större delen över AMS.

Herr talman! Det kanske ändå bör understrykas att det är fråga om en försöksverksamhet. Hittills har man inte funnit några negativa effekter i miljön som följd av kalkningen, men vissa frågetecken kvarstår, framför allt när det gäller effekterna på lång sikt. Bl. a. innehåller vissa kalksorter mindre mängder fosfor och tungmetaller. Det är enligt min uppfattning mycket angeläget att vi snarast sammanställer befintligt underlagsmaterial beträf 14 fande i första hand försurningens omfattning och effekterna av de hittills genomförda kalkningsåtgärderna. Kontakt med berörda myndigheter hålls i detta avseende fortlöpande från jordbruksdepartementets sida.

Olle Göransson har frågat mig om det är riktigt att enbart den civila personalen skall minskas i samband med förestående omorganisation av försvarsmaktens centrala staber. Svaret är nej, men jag vill gärna kommentera detta närmare. Först vill jag erinra om att riksdagsbeslutet om försvarets centrala ledning innebär att en personalminskning om ca 500 anställda vid de centrala staberna skall eftersträvas samt att härvid ca 100 anställda med sina uppgifter skall föras över till andra myndigheter. Regeringen har mot bakgrund av riksdagsbeslutet uppdragit åt överbe fälhavaren att i samverkan med försvarets rationaliseringsinstitut senast den I juni 1979 lämna förslag till organisation av bl.a. de centrala staberna. Därvid skall särskilt de prioriteringar som legat till grund för organisationsförslagen anges och förslagens konsekvenser för verksamhetens kvalitet belysas. Personalsammansättningen vid de centrala staberna och konsekvenserna för olika kategorier av personal kommer således att redovisas. Enligt vad jag har inhämtat hos överbefälhavaren föreligger ännu inte något sammanvägt organisationsförslag. Jag vill emellertid framhålla följande. I propositionen om försvarsmaktens centrala ledning finns inte utsagt att den eftersträvade personalminskningen enbart skall avse civil personal. I försvarsmaktens ledningsutredning, som legat till grund för propositionen, framhålls däremot att bristen på militär personal i utbildningsorganisationen, dvs. på de lokala förbanden, länge orsakat försvarsmakten bekymmer, varför en strävan måste vara att öka den del av den militära personalen som utnyttjas för utbildningsuppgifter. Enligt min uppfattning kan detta inte ske utan att den militära personalen minskas i de centrala staberna. Utredningen framhöll att det är önskvärt att militär personal används i stabsorganisationen endast för de befattningar där det är nödvändigt med hänsyn till kraven på kompetens och till uppgifterna i krigsorganisationen. Jag delar denna uppfattning.

Herr talman! Jag håller med Olle Göransson om att det har stor betydelse att personalvårdsbyrån fungerar och att de värnpliktigas sociala förhållanden blir omhändertagna i erforderlig omfattning. När det däremot gäller Olle Göranssons fråga är jag faktiskt förhindrad att svara, eftersom jag inte har fått något förslag om hur personalvårdsbyrån skall vara organiserad — och inte kommer att få det förrän omkring den 1 juni, alltså om ett halvår. Men i principfrågan, att byrån har stor betydelse, håller jag med frågeställaren. Jag vill också påpeka att det har förekommit vissa uppgifter om att denna personalvårdsbyrå — i den organisation som kommer att föreslås — med nödvändighet måste ha en militär chef. De uppgifterna, som inte repeterades av Olle Göransson, är inte riktiga. Det står uttryckligen föreskrivet att chefen kan vara civil eller militär.

Herr talman! Leif Zetterberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att underlätta ett samordnande av bussoch tågtrafiken inom ramen för ett länskortssystem. I propositionen 1977/78:92 om åtgärder för att förbättra lokal och regional kollektiv persontrafik framhölls de svårigheter som är förenade med att generellt definiera sådana tågkategorier som SJ bör upplåta åt länshuvudmännens resenärer och att lägga fast regler för huvudmännens ersättning till SJ. Dessa frågor förutsattes i propositionen i första hand bli lösta genom förhandlingar och avtal mellan SJ och resp. huvudman. Departementschefen förklarade sig beredd att ta upp frågan till förnyad prövning därest behov skulle uppstå av mera fastlagda riktlinjer för hur ersättningen till SJ bör regleras. Lagen om huvudmannaskap för viss kollektiv trafik trädde i kraft den 1 juli 1978. Därefter har man i de olika länen tre, och i vissa fall fem, år på sig att bilda huvudmän. Det är enligt min mening för tidigt att redan nu uttala sig om behovet av mera fastlagda riktlinjer för hur ersättningen till SJ för tågtrafik skall lösas. I enlighet med riksdagens uttalande i frågan sker en uppföljning inom kommunikationsdepartementet. Om behov av mera fastlagda riktlinjer kommer att uppstå är jag beredd att överväga den frågan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som emellertid inte alls är tillfredsställande för oss som bor i Uppsala län. Den kollektiva trafiken har en mycket viktig uppgift att fylla för trafikförsörjningen. I Uppsala län har vi som ett av de första länen i landet utnyttjat möjligheten att sammanföra huvudmannaskapet för den landsvägsbundna trafiken. fr.o.m. den 1 november har vi ett bolag som heter Upplands Lokaltrafik AB. Den samordning som nu skett av busstrafiken har gjort att denna nu ökat med 35 926. Tätare turer har införts och nya linjer öppnats. Totalt kommer bolaget att omsätta ca 40 miljoner med ett beräknat underskott på ca 12 miljoner. Detta är mycket marginella kostnader för samhället i jämförelse med vad trafikolyckorna i Uppsala län beräknas kosta. De materiella kostnaderna uppgår till ca 25 miljoner, och kostnaderna för sjukvård till ca 85 miljoner. Om man alltså med en utökad busstrafik kan minska olycksfallsfrekvensen med 10 96 skulle inte någon nettokostnad alls uppstå för samhället. Nu innebär inte Upplands Lokaltrafik AB bara glädje för länsinnevånarna. SJ:s negativa inställning till samordning av såväl den spårbundna som den landsvägsbundna trafiken är smolk i glädjebägaren. 17 I den proposition som låg till grund för riksdagsbeslutet angående regionalt huvudmannaskap och statsbidrag till den kollektiva persontrafiken uttalade föredragande statsrådet: ”Med hänsyn till att järnvägstrafiken i en del län spelar en betydande roll i den regionala och lokala trafikförsörjningen är det —--- angeläget att också sådan trafik -—-—- kan infogas i de regionala rabattsystemen.” Denna fråga skulle i första hand regleras genom avtal mellan SJ och resp. läns huvudman. I Uppsala län har det varit omöjligt att få ett sådant avtal till stånd. SJ har ställt orimliga krav på huvudmannen. Anser statsrådet att det är rimligt att huvudmannen skall betala mer för de resenärer som skulle komma att åka med ett länskort än vad dessa resenärer i dag får betala för ett månadskort? Pendlingen med tåg från såväl Uppsala som Enköping och Tierp är betydande. Genom en förbättrad kollektivtrafikservice till ett pris som motsvarar länskortet skulle resandeströmmen kunna öka betydligt. Anser statsrådet att detta är en riktig och nödvändig utveckling? I så fall: Vad ämnar statsrådet göra för att uttalandena i proposition 1977/78:92 skall kunna förverkligas? I Uppsala län väntar vi med spänning på statsrådets svar, allra helst vi som i dag får betala ett dyrt månadskort för att pendla med tåg. Håbo kommun och Bålsta tätort har en speciell situation när det gäller tågpendlingen. Järnvägsstationen i Bålsta är nedlagd. Nu finns det starka krav från kommunen på att tågen åter skall stanna i Bålsta. Enligt min mening skulle ett återutnyttjande av Bålsta järnvägsstation och en samordning av bussoch tågtrafiken kunna innebära att pendeltågtrafiken mellan Västerås-Enköping-Bålsta och Stockholm skulle kunna byggas ut till entimmespendel, precis som i dag gäller för Uppsala. Är statsrådet beredd att medverka till att detta kan ske?
Herr talman! Frågan gällde länskort för kollektivtrafik. Det är vanskligt att lägga fast centrala riktlinjer för hur huvudmännens ersättning till SJ skall beräknas, eftersom förhållandena och därmed förutsättningarna är mycket olika från fall till fall. I vissa fall, som i Stockholmsregionen, kan det bli fråga om att huvudmannen efterfrågar ett helt trafiksystem med hela och för ändamålet speciellt utformade tåg. I andra fall kan det bli fråga om att huvudmannen önskar köpa vissa platser i ett redan befintligt tåg. I några fall har SJ och huvudman träffat avtal om inordnande av tågtrafik i huvudmannens trafikoch taxisystem. Men de hittillsvarande erfarenheterna är inte entydiga, vilket bl.a. beror på att så kort tid förflutit sedan reformen om huvudmannaskapet trädde i kraft. När fler huvudmän bildats och förhandlingarna på allvar kommit i gång ute i landet torde behovet av mera fastlagda riktlinjer kunna bedömas bättre.
Herr talman! Vi kan redan nu konstatera att förhandlingarna inte har gått i lås som det var tänkt enligt de principiella uttalandena i propositionen. Anser statsrådet att det är rimligt att Upplands Lokaltrafik AB skall behöva upprätta — Nr 49 en busslinje som går parallellt med tågtrafiken för att resenärerna från Knivsta skall kunna ta sig till Uppsala? Borde inte tågförbindelsen ha kunnat utnyttjas i detta sammanhang? Vad gör departementet för att följa upp de principiella uttalandena vid reformens genomförande? Här krävs skyndsamma åtgärder från departementet. Huvudmannaskapsfrågan i Uppsala är löst. Länskort är infört. Men någon samordning mellan bussoch tågtrafik har inte skett. Jag kräver att statsrådet vidtar åtgärder och att vi inför kammaren får redovisat vilka åtgärder som vidtas för att följa upp reformen. Det går inte att hänvisa till Stockholmsfallet när det gäller länstrafiken i Uppsala län.
Herr talman! Det finns ännu bara fyra huvudmän bildade i landet. Vi följer frågan i departementet, som jag sade i mitt svar, men ännu är det för tidigt att göra några ytterligare uttalanden om mer fastlagda riktlinjer.
Herr talman! Anser statsrådet då att det är rimligt att huvudmannen skall behöva betala mer för de resenärer som ämnar åka med tåg än vad man i dag betalar med månadskort på tåget? Det kan inte vara detta som var meningen med riksdagens principuttalande i våras.

Herr talman! Karl-Eric Norrby hari sin fråga angett att för jordbrukare, som har sina ägor så belägna att de måste passera väg eller järnväg, orsakar de trånga vägportarna stora problem. En ombyggnad av dessa vägportar är därför mycket angelägen. Mot denna bakgrund har Karl-Eric Norrby frågat mig om jag ämnar ta några särskilda initiativ för att lösa dessa problem. Nuvarande projekteringsanvisningar innebär att vägportar för körtrafik normalt inte utförs smalare än 5 meter och lägre än 4,7 meter. Vid utarbetande av vägarbetsplaner utformas eventuella körportar i nära samråd mellan vägverket och berörda intressenter. Nr 49 av ombyggnad av dessa i samband med upprättandet av flerårsplanerna för Torsdagen den vägbyggandet. Som bekant är denna planering i stor utsträckning decentra 7 december 1978 liserad genom att det framför allt är kommuner och länsstyrelser som avgör vilka vägåtgärder som är mest angelägna. För länsvägnätet gäller dessutom att länsstyrelserna fastställer flerårsplan. Vidare kan statsbidrag beviljas av länsstyrelserna till ombyggnad av äldre vägportar på det enskilda vägnätet. Även här prövas angelägenheten av sådana ombyggnader i förhållande till andra vägåtgärder. Mot bakgrund av att ombyggnad av vägportar redan nu prövas vid planeringen av såväl allmänna som enskilda vägar anser jag inte att några särskilda initiativ behöver vidtas för att lösa de av Karl-Eric Norrby angivna problemen.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Inledningsvis vill jag konstatera att det här problemet är mycket större än vad jag har tagit upp i min fråga till kommunikationsministern. Jag har här en uppgift om att antalet vägportar under järnväg här i Sverige uppgår till 545, och då är inte de vägportar med som finns utefter de enskilda vägarna. Även om inte alla dessa vägportar är sådana att de behöver byggas om står det ändå klart att problemet berör många fler trafikanter än jordbrukarna. Får jag också kommentera frågan i övrigt vill jag säga att det inte bara är bredden på en vägport som kan hindra genomfart — det kan många gånger också vara vägportens höjd. Bussar, virkesbilar och andra lastfordon med hög last berörs givetvis också av svårigheterna att passera trånga vägportar. Jag har dock, herr talman, valt att begränsa frågan till att gälla jordbrukarna, som i sin yrkesutövning drabbas särskilt hårt genom att traktorer och skördetröskor är relativt långsamtgående fordon, varför det tar mycket lång tid för dem att göra kringkörningar på framkomliga vägar. Det finns exempel på jordbrukare som måste tillbringa timmar på landsvägen för att komma till och från den åker som är belägen på ”fel” sida om en järnväg. Var och en förstår de problem som detta förorsakar, särskilt i skördetider, då det hänger på timmar om skörden skall kunna bärgas eller kanske bli förstörd. Därför borde man verkligen göra ansträngningar för att eliminera de här flaskhalsarna. En annan viktig aspekt i det här sammanhanget är den sysselsättningseffekt som åtgärder på det här området för med sig. Här kan med fördel byggnadsarbetare sysselsättas, något som borde vara betydelsefullt nu när arbetsläget för den gruppen är bekymmersamt. Detta är alltså ytterligare en positiv effekt och ett skäl för kraftfulla åtgärder. Nu säger kommunikationsministern i svaret på min fråga att problemet så att säga ligger utanför vad hon har möjlighet att påverka, då det är kommuner och länsstyrelser som avgör vilka vägåtgärder som är mest angelägna. Låt mig göra den kommentaren att anslagen ändå i högsta grad påverkar vägplanerna. Anslagens storlek avgör vilka möjligheter som finns att utföra behövliga I Värmlands län, som jag kommer ifrån, har vi många broar med dålig Nr 49 bärkraft, och därför har man fått satsa mycket pengar på att bygga om dem. Det har tagit hårt på väganslagen. Med hänvisning till vad jag har sagt om sysselsättningsläget vill jag ställa en följdfråga till kommunikationsministern:-Motiverar inte arbetsmarknadsläget kraftigare åtgärder än vad som förutskickas i det svar jag har erhållit?
Herr talman! Regeringen utfärdar som regel direktiv inför upprättandet av flerårsoch fördelningsplanerna för vägoch gatubyggandet. I de direktiv som utfärdades i februari i år har angivits att åtgärder som kan antas höja trafiksäkerheten skall ges hög prioritet. Andra åtgärder som har framhållits som angelägna är åtgärder som förbättrar den kollektiva trafikstandarden och åtgärder på det mindre och medelstora vägnätet som underlättar jordoch skogsbrukets och det övriga näringslivets transporter. Dessa generella direktiv hindrar således inte kommuner och länsstyrelser från att i det enskilda fallet planera in ombyggnad av en vägport, om detta anses mer angeläget än andra vägåtgärder. Tvärtom har ju i direktiven framhållits angelägenheten av att underlätta för bl.a. jordbrukets transporter. Som jag angav i mitt svar är vägplaneringen i dag i stor utsträckning decentraliserad. Det är enligt min mening nödvändigt, eftersom det är kommuner och länsmyndigheter som bäst känner till de brister som finns på vägnätet och som också kan välja de konkreta åtgärder som krävs för att komma till rätta med bristerna. Det skulle innebära en olycklig centralisering av planeringsverksamheten, om regeringen gick in och beslutade i sådana frågor.

Herr talman! Jag delar till fullo kommunikationsministerns åsikt att handläggningen bör vara decentraliserad när det gäller att prioritera åtgärder på vägbyggnadsområdet. Där tror jag inte att uppfattningarna skiljer sig åt någonting alls. I det kompletterande svar som jag har fått vill jag emellertid tolka in en större förståelse för det problem jag har aktualiserat, och jag förutsätter att när det kommer propåer om ökade anslag för att möjliggöra ombyggnad av vägportar så skall vi också kunna vänta ytterligare medel för det ändamålet. Jag ber att få tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Jag vill bara komplettera med att närmare en miljard kronor har satsats under år 1978 på sysselsättningsfrämjande vägbyggnadsåtgärder.

Herr talman! Ett särskilt statsbidrag till kommuner och landsting — varom detta betänkande handlar — bör kunna anses välbehövligt. Budgetbehandlingarna i kommuner och landsting har ånyo blottat problemet att klara nödvändig service utan stora skattehöjningar. Stigande kommunalskatter och brister i den kommunala servicen är ett allvarligt problem, som särskilt hårt drabbar arbetarklassen. Men ett särskilt statsbidrag bör vara sådant att det lättar det ekonomiska trycket på den kommunala ekonomin. Det kan man tyvärr inte säga att det i propositionen 26 föreslagna bidraget gör. I vpk-motionen 39 har vi påtalat att det särskilda statsbidraget endast får symboliskt värde och inte lättar det ekonomiska trycket på kommuner och landsting. Finansutskottet noterar detta såsom något som motionärerna hävdar men avstår från att föra något resonemang i frågan. Låt mig därför peka på de faktiska omständigheter som leder till slutsatsen att det särskilda statsbidraget endast får symboliskt värde. I propositionen föreslås ett sammanlagt bidragsbelopp på 980 milj.kr. samt 20 milj.kr. i extra skatteutjämningsbidrag, tillsammans 1 miljard kronor. Samtidigt skall dock det nya bidraget ersätta det generella bidrag på 720 milj.kr. som utgår under 1978, och dessutom bortfaller det särskilda bidrag på 122 milj.kr. som utgått årligen sedan 1973. Då blir det faktiskt inte mycket kvar såsom särskilt bidrag, dvs. såsom nya pengar till kommuner och landsting. Jämfört med vad som nu utgår blir det ett mycket blygsamt tillskott. Likväl föreskrivs att kommuner och landsting såsom motprestation skall avstå från skattehöjningar för 1979, vilket de preliminära sammanställningarna visar inte har varit möjligt. Riktpunkt för den kommunala konsumtionens volymökning anges till 3 26 per år under åren 1979 och 1980. Inom dessa ramar skall utbyggnaden av barnomsorg, äldrevård och långtidssjukvård prioriteras. Med kännedom om de allvarliga bristerna på dessa områden kan 23 man förstå budgetministerns konstaterande att utrymmet för utbyggnad av andra kommunala verksamheter är mycket begränsat. Sanningen är väl närmast den att det angivna utrymmet inte ens räcker till för att bygga bort de allvarligaste bristerna inom de prioriterade områdena. Den åtstramning mot kommuner och landsting som härigenom kommer till uttryck leder till reformstopp på andra områden. Detta är allvarligt med tanke på de många angelägna behov som föreligger. Till bilden hör också att den kapitalistiska krisen har lett till att många kommuner påtagit sig kostnadskrävande uppgifter för att motverka den stora ungdomsarbetslöshe ten. Budgetministern åberopar i propositionen den överenskommelse som träffats mellan regeringen och kommunförbunden. Denna överenskommelse har samma svaghet som tidigare sådana. Den tillför inte kommuner och landsting de nödvändiga resurserna. Den dämmer upp behov som senare kommer att utgöra ett kraftigt tryck uppåt på skatterna. I kommunalekonomiska utredningen vädrades tanken på kommunalt skattetak. Utredningen avvisade dock en sådan metod. Däremot förordade majoriteten överenskommelser av fastare form mellan regeringen och kommunförbunden. Vi tror inte heller på den metoden. Det förefaller som om man är på väg att tillämpa en form som liknar ett skattetak. Beteckningen är inte det avgörande. Avgörande är att de metoder som kommer till användning inte tillför kommuner och landsting de nödvändiga resurserna för att klara angelägna serviceuppgifter och hålla tillbaka skattehöjningarna. På längre sikt är det nödvändigt med en omläggning av skattesystemet till en enhetlig progressiv skatt för stat och kommun, såsom vpk föreslagit, om man skall komma till rätta med skatteproblemet. Men redan nu är det absolut nödvändigt att kommuner och landsting tillförs ökade resurser från staten för att kunna klara sina uppgifter utan kraftiga skattehöjningar. Genom att staten ger med den ena handen och tar tillbaka med den andra, som nu är fallet, finns knappast täckning för propositionens rubrik om ett särskilt statsbidrag till kommuner och landstingskommuner under år 1979. Det hade varit riktigare att tala om utbyte av nu utgående bidrag mot ett nytt. Finansutskottet noterar att den kommunala konsumtionen dragits ner något i förhållande till planerna. Denna utveckling finner utskottet tillfredsställande. Om utskottet finner det tillfredsställande, så är det inte säkert att de som efterfrågar barnomsorg, sjukvård, bättre kollektivtrafik osv. är lika tillfredsställda. Det hade varit rimligare om utskottet skrivit att nu måste statsbidragsgivningen öka så att det inte uppstår allvarliga sociala konsekvenser i kommunerna. Utskottet finner det föreslagna bidragssystemet lämpligt — och anser tydligen också att bidragets storlek är tillräckligt. Utskottet kan inte instämma i vpk-motionens synpunkter, heter det. Det kan då vara av intresse att utskottets företrädare deklarerar om den extra miljard som vpk föreslagit anses obehövlig för att kommuner och landsting skall klara de mest angelägna uppgifterna. Vi anser att ett sådant behov föreligger. Såväl för att klara akuta behov inom de prioriterade områdena som för att klara de mest angelägna behoven inom andra områden, bl.a. de nya uppgifterna för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, är det nödvändigt med en extra förstärkning. Jag vill, herr talman, yrka bifall till motion nr 39.

Herr talman! Först något om bakgrunden till de kommunalekonomiska problemen. Under det glada 1960-talet var det roligt att vara kommunalman. Den jämna, stadiga ekonomiska tillväxten räckte till en ökning av både den privata och den kommunala konsumtionen. Under de gångna åren av 1970-talet har läget varit ett annat. För att försöka hålla kommunalskatten inom rimliga gränser har regeringen och kommunförbunden vid olika tillfällen träffat överenskommelser om ökat statsbidrag, mot att kommunerna och landstingen begränsade ökningen av den kommunala utdebiteringen. Den första överenskommelsen gjordes 1972 och medförde att kommunaloch landstingsskatten 1973 och 1974 ökade blott 24 öre totalt under de två åren. Invånarna tycktes nöjda därmed, och ingen klagade på att den kommunala servicetakten dämpades. Detta motsäger vad Nils Berndtson nyss sade, att människorna nu skulle klaga över att den kommunala servicen inte byggs ut tillräckligt snabbt. År 1975 fanns inget avtal, och då höjdes skatten med inte mindre än 1:56. Denna oroväckande utveckling fortsatte 1978, då skatten trots ett generellt statsbidrag på 720 miljoner, som Nils Berndtson nyss nämnde, höjdes med 1:83. Som bekant var det den stora satsningen på barnomsorg, äldrevård och långtidsvård som fått kostnaderna att skjuta i höjden. Alla torde vara ense om att vi nu måste dämpa den kommunala expansionen. Parterna har överenskommit att volymökningen för 1979 och 1980 bör vara 3 96 per år mot tidigare 4-5 926. I gengäld bidrar staten för år 1979 med en miljard. Det som vpk nu kritiserar är att man samtidigt slopar tidigare statsbidrag om 720 miljoner plus 122 miljoner. Vpk vill dessutom plussa på ytterligare I miljard. Jag vill då erinra om att slopandet av återstående 2 26 av den allmänna arbetsgivaravgiften från den 1 juli innevarande år medförde betydande lättnader för kommuner och landsting, närmare bestämt 325 milj.kr. för 1978 och 700 milj.kr. för 1979. Dessutom får 45 kommuner för 1979 ett extra skatteutjämningsbidrag på 115 miljoner. Men hur blir då skatteutvecklingen för 1979? Nils Berndtson angav att det inte går att hålla oförändrad skatt. Det är riktigt. Sammanlagt beräknas den kommunala beskattningen under 1979 öka med ungefär 30 öre jämnt fördelat på landsting och primärkommuner. Den miljard som vpk begär i motionen skulle självfallet vara till nytta för kommunerna. Det är vi nog alla ense om. Men detta skulle samtidigt innebära en överbudspolitik i ansvarslöshetens tecken. Finansutskottet har således Torsdagen den Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till finansutskottets hemstäl-.